Fru talman! Jag börjar för säkerhets skull med att yrka bifall till Ny demokratis reservationer nr 2, 5, Fru talman! Vi har hört Göran Persson predika om vanmakt och vrede hos folk i dag. I förrgår talade han mot de arbetslösas intressen, när han påstod att Ny demokrati hade åstadkommit något oansvarigt, nämligen att det kontanta arbetslöshetsunderstödet höjdes till 245 kr. Det var oansvarigt, i går. Skall vi slå vad om att han inte säger det till demonstranterna i dag, eller att han i dag inte ens kommer att nämna för dem vad som har beslutats om arbetslöshetsförsäkringen och vad som absolut inte har beslutats om ännu. Luften är full av desinformation i dessa frågor, och jag kan inte tro att det är en tillfällighet. Göran Persson riktar också blicken mot USA då och då. Det är ett nytt drag hos socialdemokraterna. Det är bättre än i den gamla kålsuparteorins dagar, då man lika gärna riktade blicken mot Sovjet som mot USA. Det är alltid något. Jag kan hålla med om en sak, att det nog är lämpligt att vi riktar våra blickar utåt. Vi lever i en värld där vi är ganska små, även om svenska folket lurats att tro att vi är bäst, att vår standard är högst och att vi skulle ha något slags evigt välstånd i Sverige, som är ödesbestämt. Så är det inte. Därför gäller det för oss att hänga med i svängarna nu, internationellt och nationellt, och att koncentrera oss på att ta alla möjligheter som dyker upp och inte hålla på med den inåtriktade verksamhet som vi håller på med och som också finansutskottet håller på med i alltför stor utsträckning. Möjligheterna finns här -- de finns i Europa, i Östersjöområdet. Svenskt näringsliv, som plötsligt har blivit så populärt i dessa kretsar, vet det och agerar efter det. Men vi sköter inte svenskt näringsliv. Vi sköter AB Sverige. Där är det vankelmod i stället, ett stort vankelmod. Vi kan se att särintressena är stora. Särintressena går in i denna kammare och dominerar den. Allmänintresset, som vi borde företräda, företräds icke här i den utsträckning man kunde begära, tycker jag. Affärerna är usla. Så är det, men så vågar ändå inte de flesta ens tänka och tala. Bakom den magnifika tunga bonaden här i salen -- min favorit -- döljs ett litet informationshål, som man inte får visa. Där kan man visa bilder. Där skulle man egentligen i neonskrift visa de siffror som det handlar om i dag. Statsskulden är över 1 miljon miljoner. Det kallas för 1 000 miljarder, men jag tror nästan att det är lättare att förstå om man säger 1 miljon miljoner. Statens affärer går back med 200 000 miljoner. Den svarta sektorn omfattar över 100 000 miljoner, förmodligen -- det finns faktiskt ingen statistik, lustigt nog. Arbetslösheten är bland de högsta i hela Vi lever över våra tillgångar i AB Sverige, det land vi i riksdagen är satta att vara med om att styra. I finansutskottet talar man mycket om detta, tror folk. Jag kan tala om för er som inte sitter där att man faktiskt nästan aldrig gör det. Där talar man om helt andra saker, små partihistorier och sådant. Jag tror att de människor som i dag demonstrerar och som plötsligt är så populära gärna skulle se att man talar om sådana frågor och att man kom överens över partigränserna på ett mycket vettigare sätt. Alla säger i dag att det handlar om jobben. 7 % av alla kvinnor, 10 % av alla män och 25 % av alla män mellan 20 och 24 år är arbetslösa. Det är en stor utslagning på gång. De här jobben beslutar vi inte om här inne, lika litet som de goda affärerna görs här inne. De AMS åtgärder m.m. genom vilka vi skyfflar ut tiotals miljarder och åter tiotals miljarder har egentligen ingenting att göra med jobb. Det är konstgjord andning och egentligen ett sätt att dölja arbetslösheten. För att den öppna arbetslösheten inte skall se så stor ut skall den döljas. För att vi skall vara med om att skapa jobb krävs en modernisering av arbetsrätten. Vilka särintressen här inne är det som blockerar detta? Det är hela ''vänsterköret'', fru talman, och alla de som styrs facket -- inte av facket i meningen de anställda utan i bemärkelsen den fackliga ledningen. Det kan också ske genom ett lärlingssystem, något som regeringen har lovat att vi nu skall få se. Jag kommer att hålla tummen i ögat på regeringen tills det kommer fram någonting av detta. Det kan också ske genom goda och pålitliga skattelagar för företag och för riskkapital. Då skulle vi kunna få fram jobb som skulle skapa ett välstånd, något som vi i dag lånar till. Vi lånar ymnigt och delar också ut frikostigt. Vi sitter här i kammaren och delar ut u-hjälp tills vi själva blir kvalificerade för att få uhjälp. Låt oss också titta på en annan fråga, tjänstemomsen. Genom århundradets reform höjde man tjänstemomsen från 0 % till 25 %. Därigenom åstadkom man en svart sektor och såg till att det inte går att privatisera den offentliga sektorn. Vi har nu från Ny demokrati -- är det inte förfärligt? etablerat en ny nivå på reseoch tjänstemomsen, den s.k. turistmomsen, och nu skall också Posten få denna momsnivå. Så småningom kommer vi att få alla momsformer dithän. Då får vi en tjänstemoms som är realistisk och vettig, på Europanivå, och som ger jobb. Det är den reform som ger mest jobb, överallt i Sverige och överallt där Göran Persson är så angelägen om att skapa jobb -- så häng med bara! Men den ger inte några jobb inom den svarta sektorn. Både socialdemokraterna och regeringen vill indexera punktskatterna. Detta är ganska roligt. Man har tidigare indexerat statens utgifter, så att de bara glider i väg. Vi kan här bara påverka 14 % av dem. Nu skall vi indexera även inflödet av pengar, så att vi skall sitta här med ansikten långa som fiollådor och titta på medan pengarna glider runt och sedan sticker i väg och åstadkommer stora förluster. Nu skall det bara gälla punktskatter, men observera finessen: Socialdemokraterna vill att indexeringen skall gälla från nästa år, när de skall regera. Då slipper de vända sig till riksdagen för att höja punktskatterna. Regeringen vill däremot ha en punktskatteindexering redan från i år. Det är den enda skillnaden. Men bägge dessa parter vill att dessa skatter bara skall glida i väg. Jag hoppas kunna återkomma till detta senare i debatten. Det är väl vidare härligt med bensinskatten! Alla ni som nu är så angelägna om människorna här utanför -- ni som företräder Socialdemokraterna och regeringspartierna -- var för ett år sedan överens om att höja bensinskatten. Sedan gick Socialdemokraterna ut och argumenterade emot sin egen höjning och förnekade sin medverkan i detta. Det lyckades nästan. Alla sade då att höjningen skulle ge 5 1 2 miljard genom bensinskattehöjningen, utan det bidde en tumme, som det heter, nämligen under 2 miljarder. Uppmuntrade av detta bakslag skall man nu höja bensinskatten igen. Det går vi emot. Det har redan talats om direkt och nuvärdesavskrivningar. Om vi skall återindustrialisera Sverige skall vi få fart på investeringarna. Ett bra sätt är att uppmuntra företagen genom goda avskrivningsregler. Det är dock tyvärr så löjligt ordnat att man måste finansiera även avskrivningar. Därför måste vi nu låta regeringen komma tillbaks med förslag till ett system som vi skall finansiera genom att skära ned andra utgifter. Fru talman! Låt mig till sist beträffande statliga utgifter säga att det finns besparingar som man här inne tycks aldrig vilja gå med på, inte ens i detta utomordentligt dåliga läge. Man skulle kunna, som vi har föreslagit, behovspröva barnbidragen. Det drabbar ingen fattig -- det ligger i begreppet behovsprövning. Man kan också slopa flerbarnstillägg och sänka ersättningsnivån i föräldraförsäkringen från 90 % till 80 %, som i alla andra försäkringssystem. Man kan också låta bli att subventionera den gettobildande hemspråksundervisning som vi har. Man kan skära i organisations-, parti och presstöd -- är det inte gräsligt! Man kan modernisera och rationalisera flyktingpolitiken och skära ned u-hjälpen till 0,5 % av BNI. Då tillhör vi ändå dem som ligger högst i världen. Om vi gjorde allt detta, skulle vi spara 20 miljarder kronor, men det vill man absolut inte vara med på. Detta är märkligt, för vårt land är ett land i kris. Jag oroas faktiskt av hur man tänker och diskuterar i detta läge. Det är bara i sådana här sammanhang som man möjligen lyfter blicken litet grand. I de andra sammanhangen talar man i mycket snäva cirklar. Jag tror att folk, vare sig man står här utanför och demonstrerar eller är i sin vanliga miljö, förväntar sig något bättre av oss, nämligen att vi allihop gör det som är bäst för Sverige, inte för Socialdemokraterna, Moderaterna eller Ny demokrati. I den förvissningen och förhoppningen lämnar jag härmed ordet vidare, för att senare återkomma med bitska kommentarer i debatten.

Fru talman! Jag skall ge Ian Wachtmeister rätt på två punkter. Jag delar hans uppfattning att vi måste få en bredare bas, ett starkare näringsliv. För det krävs stimulanser av investeringar. Det är synd att inte Ny demokrati orkar stå för den uppfattningen också när ni kommer hit till kammaren och inte stödjer förslaget om direktavskrivningar. Den andra punkt där jag delar hans uppfattning gäller arbetet i finansutskottet. Vi får senare i dag tillfälle att diskutera det med utskottets ordförande, men den beskrivning som Ian Wachtmeister har gjort av hur det går till i utskottet är korrekt, och det är inget gott betyg. Sedan går Ian Wachtmeister förbi den fråga som jag tycker att det skulle vara intressant att höra honom utveckla: Varför medverkar Ny demokrati till skattehöjningar för egenföretagare med över 3 miljarder kronor nästa år? Dessa skatter skall tas in från denna grupp därför att man skall få råd att sänka skatten för dem som äger aktier. Det är ju långt ifrån sammanfallande grupper. Egenföretagarna är personer som har som levebröd att vara ensamhantverkare, taxichaufförer, frisörer osv. De skall nu få en rimligare skattesituation, och det är vi tacksamma för och ställer oss bakom. Men varför i samma läge besluta om ytterligare en månads skatteuttag från dem nästa år? Vilken konjunkturpolitisk bedömning ligger bakom detta.? Är 1994 verkligen rätt år att ta ytterligare pengar från hårt trängda småföretagare som jobbar på den svenska hemmamarknaden? Ian Wachtmeister, som har ställt sig bakom detta, har naturligtvis ett svar på den frågan, och det ser jag fram emot. Jag konstaterade i höstas när vi diskuterade detta här i kammaren att Ian Wachtmeister tillhör regeringsunderlaget och att han skulle krumbukta och larma litet i största allmänhet, assisterad av folkledararen Bert Karlsson. Den profetian har slagit in på varje punkt. Efter krumbuktandet kryper man till korset och ställer upp bakom Anne Nu fick Ny demokrati t.o.m. komma till Anne Wibble nattetid och bjuda henne på cigaretter. Vi har sett alla interiörer. Ny demokrati är en del av det regeringsunderlag som bär ansvaret för den ekonomiska politiken. Partiet medverkar till att regeringen kan hanka sig fram. Det är bara att beklaga för Sverige och svensk ekonomi att det sker under litet tivoliartade former. Ian Wachtmeister är i det avseendet helt och fullt avslöjad. Han är Anne Kan Ian Wachtmeister svara mig hur han bedömer läget för egenföretagarna och varför det är rätt att höja skatten för dem nästa år?
Fru talman! Det är lustigt att Socialdemokraterna alltid säger att Ny demokrati är så poppis hos regeringen. Jag kan upplysa Göran Persson om att regeringen anser precis tvärtom. Vi är inte ett dugg poppis. Jag vet inte hur detta går till. Men både Socialdemokraterna och regeringen råkar i det parlamentariska läge vi nu befinner oss i behöva Ny demokrati för att få igenom sina förslag. Vi har aldrig nekat till det. I fråga om direktavskrivningar ber jag att få tacka för att jag tillfälligtvis har tänkt rätt. Om jag förstår Göran Persson rätt är våra tankegångar likartade på den punkten. Vi ser fram emot den fortsatta debatten. Då skall vi få höra när fru finansministern varvar i gång. Det är viktigt. Vi har bägge tummen på ögat på regeringen. Vidare är det frågan om de skattehöjningar Ny demokrati har medverkat till. Ja, vi har medverkat till att höja skatten för dem som tjänar mest pengar, dvs. genom att ta bort grundavdraget för statlig inkomstskatt. Vi tycker att det är rättvist i ett läge där de sämst drabbade får ta alla snytingarna. Vidare är det frågan om egenavgifterna. Varför då? Det var en av de viktigaste frågorna regeringen över huvud taget hade i sin påse. Vi gick med på det eftersom vi såg framför oss en annan, ännu värre regering med Göran Persson som finansminister. Då gick vi med på egenavgifterna. Det är riktigt. Men varför gjorde vi det? Jo, då blir det en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Vidare talade Göran Persson om småföretagare och egenföretagare. Kom inte och påstå annat än att vi ställer upp för dem. Vi ställer knallhårt upp för dem! Jag medger att vi gick med på att F-skatten skall tas in tidigare. Men vi gjorde det därför att vi på 20--25 punkter faktiskt har varit med om att förbättra läget för småföretagare och egenföretagare. Jag tycker småföretagarpolitiken är något som denna regering med hjälp av vårt stöd har lyckats rätt bra med. Så var det med den saken, herr Persson. Jag återkommer gärna om det finns andra frågor.
Fru talman! Ian Wachtmeister säger att Ny demokrati ställer upp för egenföretagarna. En sådan ''uppställning'' till och det blir slutet för många av dem. Problemet, herr Wachtmeister, är att Ny demokrati klampar in i precis fel konjunkturläge. Vi talar om hantverkare inom byggbranschen, konsulter, taxichaufförer, frisörer osv. Det är alla dem som vi möter i serviceutbudet på hemmamarknaden, och det är de som ser sina kunder försvinna. De får inga vinster i dag, och det är hos dem konkurserna finns. De vittnar alla om hur oerhört svårt det är att tala med bankerna. De får inga lån. De befinner sig permanent i likviditetskris. För att man i det här läget skall kunna ge Per Westerberg och andra med stora inkomster stora skattesänkningar måste man skrapa ihop en finansiering åtminstone för valåret. Då tidigarelägger man uppbörden för egenföretagarna. De få vara med och betala ytterligare en månads skatt. Hur bedömer Ian Wachtmeister konjunkturen för dessa egenföretagare nästa år? Hur kommer detta att påverka deras situation? Har Ian Wachtmeister någon uppfattning om det rättvisa och rimliga i att finansiera skattesänkningen för dessa höginkomsttagare och stora kapitalägare med hjälp av att dessa, de mest trängda, små hantverkare och arbetslösa i den svenska ekonomin skall drabbas? Svara på dessa frågor.
Fru talman! Det är trevligt när andra talar om både hur man skall tänka och vilka frågor man skall svara på osv. Jag känner igen tongångarna från andra i finansutskottet, t.ex. herr Tobisson. Det heter att vi klampar in och åstadkommer något förfärligt för folk. Jag tror att människorna där ute vet precis vad vi sysslar med. Vi sysslar med att skaffa fram riktiga jobb. Vi sysslar med att ta fram alla frågor på bordet -- vilka de än är. Vi sopar inte något under mattan. Vi går ut och talar om precis vad vi gör och vad vi står för. Låt oss se på konkurserna. Göran Persson gled snabbt förbi taxichaufförer och hantverkare. Vilka är det som har agerat stenhårt? Vilka är det som har stått och blåskällt på bankernas sätt att agera i konkurser? Vilka är det som har föreslagit förändringar i konkurslagstiftningen så att leverantörerna skall skyddas osv.? Jo, vi. Det är självklart att vi gör så. Vi kommer nämligen från den verkligheten och känner väl till den. Vi har t.o.m. haft konkurser i vårt eget parti, som kanske herr Persson har hört talas om. Vidare är det kriget mot den svarta sektorn. Vi har tagit upp den frågan. Då har folk tittat på oss och sagt: ''Ja, ja, det är klart att man kan föra krig mot den svarta sektorn! Det är väl en skojig sak.'' Det handlar om 100 miljarder kronor, dvs. 100 tusen miljoner kronor, som folk ''lirar'' med därute. Alla som lyssnar på detta vet att vi skall attackera fusket, dvs. de som är illojala och stjäl pengar från andra genom att sjukskriva sig och samtidigt jobba och ta ut a-kassa osv. Det gäller även dem som bedriver svart verksamhet. Men ni andra vågar inte göra något. Då tappar ni röster! Den svarta sektorn är så stor, dvs. den är full av väljare. Men Göran Persson kan vara alldeles lugn för att vi i Ny demokrati skall gå på sektorn så att det ryker. Vidare är det frågan om åtgärder. Vi har t.ex. föreslagit en realistisk åtgärd som skulle ge jobb. Det finns inget rättvisare än att skapa jobb. Vi räknar med 30 000 nya jobb genom att ändra på de barnsliga regler som denna kammare hittat på en gång i tiden om s.k. villa-ROT, dvs. reparationer. Det hela var så pass dumt att ingen människa har utnyttjat det. Eftersom vi i Ny demokrati har erfarenhet från den svarta marknaden -- tyvärr! -- har vi föreslagit precis hur man skall göra för att få fart så att villorna blir reparerade och att svarta jobb blir vita. Vad händer då, Göran Persson? Avslag förstås! Det var de 30 000 jobben. Några av de arbetslösa står här ute och väntar på Göran Persson.

Fru talman! Först vill jag yrka bifall till min egen meningsyttring till finansutskottets betänkande. Två nya folkrörelser växer fram i Sverige. En är för de arbetslösa som träffas på arbetslöshetskaféer och aktivitetscentra. En är för ägare av pengar som träffas på bolagsstämmor och Obligationsfrämjandets informationsmöten. De gamla folkrörelserna och de politiska partierna har däremot svårt att samla folk på sina möten. Jag tror att ni andra har samma problem som vi i Dessa trender i Folkrörelsesverige hänger ihop och speglar samhällsförändringar. Arbetslösheten skapar budgetunderskott och bidrar till låg inflation. Det leder till att människor med pengar kan köpa värdepapper till högre realränta på en allmer internationaliserad kapitalmarknad. Det minskar politikers och de gamla folkrörelsernas förmåga att påverka ekonomin. Jag bjöds på Luciaglögg på TCO:s utbildningscentrum för arbetslösa tjänstemän i Göteborg i förrgår. Av naturliga skäl ansåg de som yttrade sig, av de ca 30 närvarande, att arbetslösheten var det största problemet. Men där fanns delade meningar om orsaker och lösningar. Göran Persson talade här om den vrede som han möter och som vi kommer att möta här utanför på Mynttorget i eftermiddag. Den vreden fanns också i Göteborg, men det var kanske ännu mera ett slags pessimism, ett slags misstänksamhet mot oss politiker. Det talades om Per Westerbergs skattesänkningar. Det talades också, Göran Persson, om vissa fallskärmsavtal i BPA. De sade: Hur kan man begära av oss att vi skall backa när det gäller ersättningar till oss arbetslösa när höjdarna i samhället kan kosta på sig den här typen av skattesänkningar och fallskärmsavtal? Jag var också i förra veckan på middag med finansutskottet på Obligationsfrämjandet. Det var en något annorlunda stämning där. Vi fick höra att marknaden för obligationer växer lavinartat och att Obligationsfrämjandet kunde samla 700 deltagare på möten i mellanstora städer. Man talade tillitsfullt till oss. Vi är visserligen ett särintresse, sade ordföranden, men vi står bakom er i det allmänna intresset att bekämpa inflationen. Jag kom att tänka på det jag hört att den dåvarande USA presidenten Gerald Ford hade sagt på ett möte 1976 ''Arbetslösheten påverkar trots allt bara 8 procent av befolkningen, men inflationen påverkar alla.'' Nobelpristagaren i ekonomi Douglas North säger att man måste hitta en balans mellan marknaden och välfärdsstaten. Jämfört med 80-talets tongivande ekonomer är han en klokare man. Han kallar sig fortfarande marxist. Om jag hade haft chansen skulle jag ha velat fråga honom om han i Marx anda kan förklara hur det kommer sig att det var just under regeringen Ronald Reagan som USA förvandlades från världens största fordringsägare till världens största gäldenär, eller om han kan förklara varför det är just under borgerliga regeringar i Sverige som arbetslöshet och underskott når rekordnivåer. Själv tror jag att det har något att göra med klassintresset -- inte så att jag tror på någon konspiration, att borgerliga politiker medvetet ökar arbetslöshet och underskott för att omfördela samhällsmakten. Men jag tror att det finns en ryggmärgsinstinkt som säger dem att det också finns fördelar med överskott på arbetskraft och med stora privata fordringar på staten. Med detta vill jag inte heller säga att det finns en enkel alternativ lösning på arbetslöshetsproblemet. Det räcker inte att vara nostalgisk, att drömma sig tillbaka till Keynes och Gunnar Sträng. Vårt behov av tröst är stort, och vi vill gärna tro att underskotten är en myt och att bara ett rejält expansionsprogram finansierar sig självt. Göran Persson talade om backspegeln, och ibland kan man kanske behöva titta litet i den. Den momshöjning som det beslöts om för ett år sedan i den här kammaren var djupt olycklig, och den bidrog starkt till den fallande efterfrågan på hemmamarknaden, som en av huvudorsakerna till arbetslösheten i dag. Det här olyckliga beslutet kan inte göras ogjort. Vi måste tänka igenom den nya situation som landets ekonomi håller på att ta sig in i. Det finns inget nytt i regeringspolitiken, sade Göran Persson. Han har definitivt rätt. Men jag skulle också vilja fråga Göran Persson, som talar om det socialdemokratiska alternativet och om den eländiga borgerliga regeringspolitiken, hur han kan tro att det skall vara möjligt att tillsammans med ett av de partier som är ledande i regeringen bilda en regering efter valet och genomföra detta socialdemokratiska alternativ. Jag får inte de här båda sakerna att riktigt gå ihop; Göran Perssons tonläge gentemot den nuvarande regeringen och hans vilja att regera ihop med ett av de ledande partierna bakom denna högst olycksaliga politik. För att det skall vara möjligt att återgå till den fulla sysselsättningen krävs det ett radikalt nytänkande på främst tre områden: arbetstiderna, produktionens naturliga hållbarhet och kommunernas organisation. På 1890-talet kunde ingen tro att hästarna skulle försvinna från jordbruket eller att 5 % av folket 100 år senare skulle räcka för att producera maten. I dag har vi svårt att förstå följderna av den nya informationstekniken. Vuxna svenskar förvärvsarbetar redan genomsnittligt mindre än sex timmar om dagen. Det visar att sextimmarsdagen är en fråga om omfördelning, inte om förkortning. I Kirunas äldreomsorg har man kunnat genomföra sextimmarsdagen. I Blekinge läns landsting har man tillstyrkt en vänstermotion om försöksverksamhet. Vi tror och hoppas att frågan äntligen kan få ett politiskt genombrott. Framtidens jobb måste vara hållbara. De kommer att bygga på hög utbildningsnivå och miljömedvetna konsumenter. Svensk industri får svårt att klara konkurrensen gentemot låglöneländerna på massvarumarknaderna. Det som har hänt på senare tid, med stillastående kärnreaktorer och ekonomisk kris för kollektivtrafiken i storstäderna, visar på ett akut behov av en ny och radikal politik. Det krävs långsiktigt att priser på energi och på miljöskadliga varor inte bara följer inflationen, utan ökar snabbare än priserna i genomsnitt. Jag har sett att finansminister Wibble har skrivit om datamotorvägarna, att de kommer att bli betydelsefulla i framtiden. Jag tror att hon har rätt. Det vore bra om finansministern också insåg att motorvägarna för bilar kommer att bli 2000-talets dinosaurier. Produktionens omdaning kräver hög nivå på utbildningssystemet. Tid och omsorg för barn och gamla är också viktigare än fler bilar och TV apparater. Kommunerna måste i dag få mera pengar. För att klara den finansieringen krävs det förnyelse, ökat folkligt inflytande och samhällsekonomisk effektivisering i kommunerna. Men all förnyelse är smärtsam. Skall den möta förståelse hos en bred folkmajoritet krävs dels rättvis fördelning, dels demokratisk förankring. Därmed är jag till sist inne på frågan om bensinskatten. Man kan tycka att 13 öre i höjd bensinskatt inte skulle vara så mycket att orda om, men frågan är ett tydligt exempel på en balansgång mellan kort och lång sikt och mellan miljökrav och rättvisekrav, som vi kommer att möta igen och igen. I storstäderna är det både miljö och fördelningspolitiskt bra att fördela om från bilisterna till kollektivtrafikresenärerna. I glesbygden finns däremot oftast inga rimliga alternativ till bilen. Höjda skatter på hushållens konsumtion vid en tidpunkt då arbetslöshetens huvudorsak är en starkt fallande inhemsk efterfrågan kan också vara riskabel som isolerad åtgärd. Vi har därför sagt att man kan höja bensinskatten enbart om den differentieras och om inkomsterna används för att kompensera efterfrågeeffekten och minska arbetslösheten. Vi strävade efter att nå en uppgörelse med Socialdemokraterna och regeringspartierna med en sådan inriktning. Nu valde regeringen att göra upp med Ny demokrati, och därmed upphörde samtalen med oss. De försök som gjordes att erbjuda oss redan intecknade AMS-pengar till kommunerna var inte seriösa. Det har varit en jobbig tid, och jag tror att jag aldrig har fått så många brev och telefonsamtal som kring samtalen om bensinskatten. Jag har grubblat en del över våra olika motiv för att föra dessa samtal. Har det handlat om sakfrågorna eller om att erövra positioner inför kommande bataljer under valrörelsen? Därmed är jag tillbaka till mötet med de arbetslösa i Göteborg, som undrade om vi politiker verkligen står för vad vi säger. Menar vi allvar när vi säger att kampen mot arbetslöshet och miljöförstöring är viktigare än våra siffror i SIFO? Ian Wachtmeister antyder att det är han som diskuterar sakfrågor och att vi andra i finansutskottet inte vill göra det. Jag tycker snarare att det är show överallt där Ian Wachtmeister befinner sig. Men Ian Wachtmeister har ändå blivit klokare med tiden. Nu talar han om att spara 20 miljarder. För två år sedan var det 200 miljarder, har jag för mig. Det går framåt, Ian Wachtmeister! Vi vänsterpartister gör inte anspråk på att ha en högre politisk moral än ni andra. Möjligen kan ni anklaga oss för att ha varit naiva när vi ett tag trodde att finansminister Wibble hellre ville ha oss i soffan än Ian Wachtmeister. Om nio månader har regeringen Bildt gått till historien, och det är bra. Men det räcker inte med en ny regering. Det krävs också en ny politik. Den alternativa politiken måste formas nu. Om våren blir en ny politisk cirkus och om valet vinns enbart på missnöje kan vi få en kris för det politiska systemet som är värre och farligare än den som finns redan i dag -- kanske inte riktigt lika allvarlig som i Ryssland, men spåren därifrån förskräcker.

Fru talman! I sin inledning nämnde herr Lönnroth att det ute i landet var svårt att samla folk när man talar om politik. Vår erfarenhet är att det inte alls är särskilt svårt -- tvärtom. Bara människor är förvissade om att det de skall få höra är begripligt och att det handlar om saker som berör dem själva går det mycket bra. Men det kan ju bero på politikens innehåll, som det heter. Sedan talades det om fallskärmar. Jag vill erinra om att vi har motionerat om att få bort fallskärmarna ur hela den offentliga sektorn och föreslagit sju mycket enkla åtgärder som vi kan fatta beslut om här i kammaren för att få bort detta otyg. Det har fortfarande inte skett. Sedan nämnde herr Lönnroth att vi tidigare hade ett besparingspaket på 196 miljarder och sade att det var tur att vi bara vill spara 20 miljarder nu. Vi har kvar vårt paket på 196 miljarder, och det tar upp precis det som hela Sverige håller på och jobbar med i dag. Om ni läser det program som vi hade där skall ni finna -- det är nästan pinsamt för er andra -- att ni där kan pricka av de åtgärder som nu vidtas av den här regeringen eller föreslås av andra partier. Det var fråga om att spara 196 miljarder på sex år. Det enda jag ångrar i det sammanhanget är att vi angav sex år -- det borde kanske ha gjorts på fyra år eller någonting sådant. Det programmet gällde just det som International Monetary Fund och andra säger att man skall göra: skära i statens utgifter. Vi visade där att man kan göra det, och jag är tacksam för att vi blir påminda om detta förträffliga förslag. Jag är också tacksam över att Ny demokrati genom sin blotta existens inte bara har förhindrat ett samarbete mellan regeringen och Socialdemokraterna utan även har förhindrat en uppgörelse mellan regeringen och Vänstern, som jag nu fick höra. Det är riktigt kul det här. Men kom igen, Lönnroth! Vad jag efterlyser när det gäller våra debatter i finansutskottet är ordentliga diskussioner i konstruktiv anda. Jag är van att sitta i olika fora i näringslivet, och där talar man för att hitta lösningar. Det gör man inte i finansutskottet. Där sitter alla och biter sig fast i bordskanten, och därför blir det inte särskilt mycket sagt där. Det är synd om Sverige för att det är så.

Fru talman! Jag borde kanske ha gjort ett undantag för Ian Wachtmeister och Bert Karlsson när jag talade om svårigheten att samla folk till möten. Jag skall gärna erkänna att jag är litet avundsjuk där. Ni har en förmåga att samla folk när ni staplar era ölbackar och ordnar cirkus kring det. Och det är också anledningen till att folk kommer: Människor går gärna på bra cirkus. Men jag tror inte att de lär sig mycket om den s.k. verkligheten, om den verkliga politik som ni faktiskt bedriver här i riksdagen. Den tror jag att ni talar ganska litet om. Jag skulle önska att Ian Wachtmeister gick ut till de arbetslösa som kommer att demonstrera utanför Riksdagshuset i eftermiddag och redovisade det sparprogram på 200 miljarder som Ny demokrati presenterade för två år sedan. Om jag inte minns fel innehöll det också ganska så omfattande besparingar och neddragningar just vad gäller ersättningarna till de arbetslösa. Ian Wachtmeister säger att vi biter oss fast i bordskanten i utskotten. Jag tycker att Ian Wachtmeister är den som allra minst biter sig fast i bordskanten. När TV-kamerorna närmar sig utanför i korridoren lyfter han ofta på sig och går dem till mötes. Jag skall inte bita mig fast i bordskanten. Jag har fått flytta fram till bordet i finansutskottet, och det är jag tacksam för. Jag ser fram emot mera konstruktiva och sakliga diskussioner i finansutskottet, men jag tycker knappast att Ian Wachtmeister har bidragit till ökad saklighet här i kammaren eller i finansutskottet.
Fru talman! Jag har under min korta tid som politiker blivit beskylld för så mycket, så ett påstående om att jag inte är särskilt saklig uppfattar jag snarast som en komplimang, särskilt i jämförelse med andra tillmälen som jag har fått. Herr Lönnroth sade att vi höll på med cirkus och inte lärde folk någonting om verkligheten. Jag tror att det är precis det som det handlar om: Man behöver inte lära människor någonting om verkligheten -- de lever i verkligheten. Däremot måste man visa att man förstår hur denna verklighet ser ut. Åter till vårt charmanta förslag om att spara 196 miljarder. Det skall vi borsta upp nu till valrörelsen -- det är en bra idé, som vi tackar för. Vi ställde där några enkla förslag som man nu faktiskt håller på att genomföra, t.ex. att privatisera staten, dvs. att privatisera statliga tillgångar i form av företag. Det har man börjat med. Ett annat var att lägga ned landstingen. Om inte många här inne siktade på att bli landstingsråd eller hade vänner som var det kanske det skulle kunna bli av. Ytterligare ett förslag var att rationalisera kommunerna. Vidare hade vi ett förslag till en arbetslöshetsförsäkring som finansierades med en tredjedel av staten, en tredjedel av arbetsgivarna och en tredjedel av arbetstagarna. Det är den modell som regeringen nu, om än motvilligt, har analyserat. Jag skall säga herr Lönnroth att det finns oerhört mycket i det där 196-miljardsprogrammet som många skulle tycka om, även om det skulle mötas av ovilja i denna kammare. Däremot tror jag att en sådan person som professor Lindbeck och andra skulle vara mycket förtjusta i det.
Fru talman! Jag tror inte att man kan lära folk någonting om verkligheten. Jag kan inte gå ut på torgen och lära folk vad verkligheten innebär. Jag har inga sådana illusioner. Däremot tror jag att det är möjligt för oss politiker att förklara för folk både de diskussioner som förs här och de förslag som läggs fram, att förklara för folk hur vi röstar i olika frågor och hur vi agerar. När Ian Wachtmeister, Bert Karlsson och deras partikamrater är ute och talar på torgen om sin politik talar de inte om verkligheten här i riksdagen -- det är mitt intryck. Ni spelar på folks fördomar när det gäller frågor som u-hjälp och flyktingpolitik. Och när ni beskriver er egen politik talar ni inte om sanningen, exempelvis vad era sparförslag innebär. Jag upprepar därför mitt förslag, Ian Wachtmeister: Gå ut till de arbetslösa i eftermiddag och tala om hur era valplattformar och det sparprogram ni förde fram för två år sedan såg ut när det gällde de arbetslösas privata ekonomi!

Fru talman! Adventsstjärnor och julgranar lyser nu upp det svenska vintermörkret. Det symboliserar väl vad som händer i den svenska ekonomin. Vi ser allt fler tecken på en återhämtning. Lågkonjunkturens botten är nådd och till viss del passerad. Samtidigt består det som vi alla anser förmörkar tillvaron: den höga arbetslösheten. Den kommer att vara påtagligt närvarande hos många familjer i de svenska hemmen under den stundande jul och nyårshelgen. Många är oroliga och funderar över sin framtid. Detta sätter djupa spår hos både barn och vuxna. Det finns anledning att ta detta problem på allvar. Det räcker inte med den enkla politiska retorik som Göran Persson tidigare visade prov på i dag. Vårt viktigaste mål och vår viktigaste politiska uppgift är att skapa nya jobb. Men jobben kommer inte av sig själva. Nya jobb i befintliga och nya företag skapas genom uthållig ekonomisk tillväxt i hela landet. Några få regioner klarar inte av att ge hela landet de tillväxttal som nu behövs för att det skall bli fart på svensk ekonomi. Det behövs livskraft och företag i alla delar av landet. 1990-talet gör på många sätt skäl för beteckningen ''en ny tid''. Den ökade internationaliseringen ställer nya krav på bl.a. en offensiv närings och småföretagspolitik. Det behövs ökade resurser till en förbättrad utbildning, och det behövs förnyade välfärdssystem. De välfärdssystem som vi har levt med till dags dato var formade i en annan ekonomisk tid med en annan ekonomisk utveckling. Många i den svenska debatten, och inte sällan inom politiken, har de senaste åren koncentrerat sig på att diskutera behov och rättigheter. Mindre kraft har ägnats åt åtgärder som skapar nya ekonomiska resurser, nya företag, varaktiga arbetsplatser och en rättvis fördelning. Resultatet ser vi i dag: bl.a. ett stort budgetunderskott. Vi får nu bära arvet från tidigare misslyckanden. Den uppgift som vi nu står inför är att människor, företag och regioner skall utvecklas. Budgetunderskottet måste avvecklas. Vi kan konstatera att det fria fallet i ekonomin som inleddes 89/90 nu har bromsats. Effekterna av kasinoekonomin i slutet av 80-talet har varit kännbara för många i landet. De som i dag demonstrerar utanför riksdagshuset har fått känna av följderna av felstegen under 80-talet. Att sanera en sjuk samhällsekonomi i en djup lågkonjunktur går inte oförmärkt förbi. Men vi kan inte skjuta på problemen och tro att det blir lättare i framtiden. Tänk om 80-talets socialdemokratiska regeringar åtminstone hade påbörjat saneringsarbetet kring svensk ekonomi! Hur mycket lättare hade det då inte varit för vårt samhälle och de människor som i dag står utan arbete? Regeringens nödvändiga saneringsprogram för de offentliga finanserna omsätts nu från ord till handling. Det ger resultat. Ökningen av budgetunderskottet har bromsats. Räntorna sjunker. Lånen blir billigare. Detta gynnar hyresgästerna, villaägarna och företagarna därför att lånebördan blir lättare att bära. Alla drar vi nytta av att räntorna sjunker. Dessutom minskar belastningen på statsskulden. Fler och fler indikatorer pekar i dag åt rätt håll. Till ljuspunkterna hör en kraftigt ökad export och ökad industriproduktion. Nästa år förväntas dessutom industriinvesteringarna att öka mycket kraftigt. I dag finns det också anledning att till ljuspunkterna i ekonomin räkna in GATT-avtalet, som skapar ett internationellt stabilt regelverk på handelns område. Fru talman! I våras tog riksdagen ställning till ett saneringsprogram som skulle sträcka sig några år framåt i tiden. Riksdagen antog inriktningen och grundprinciperna i regeringens saneringsprogram. Steg för steg skall vi nu omsätta saneringsprogrammets ord i konkret politisk handling. Det är ett arbete som inte får avstanna. Nu måste man följa de riktlinjer som riksdagen med bred majoritet i våras ställde upp bakom. En framgångsrik ekonomisk politik kräver två saker: för det första långsiktighet, för det andra uthållighet. Saneringsprogrammet kräver uthållighet. Annars kommer statsskulden och räntorna att bli det svenska samhällets tvångströja. Med andra ord kan man säga att de kommer att bli en gökunge som tränger bort en allt större del av vår välfärd. Den eller de som äventyrar saneringsprogrammet äventyrar också framtiden för våra barn och barnbarn. De skjuter bara problemen på framtiden. Jag trodde att vi skulle få höra mer om Socialdemokraternas ekonomiska politik under förmiddagen. Hur mycket jag än lyssnade fann jag inte särskilt mycket substans i de många retoriska orden. Socialdemokraternas ekonomiska politik innehåller, såvitt jag kan se, inte något trovärdigt program för att långsiktigt få bukt med obalansen i ekonomin. Det finns inget saneringsprogram. Det är snarare ett raseringsprogram. Socialdemokraterna verkar tro att budgetunderskottet låter sig talas ned. Nu är det socialdemokratiska huvudnumret när det gäller ekonomin att det skall vara en tillfällig momssänkning med 5 procentenheter. Den skall gälla under perioden 1 mars--31 december nästa år. Mot bakgrund av att vi befinner oss i en begynnande konjunkturuppgång måste jag säga, fru talman, att det är ett synnerligen anmärkningsvärt förslag. När det gäller momsfrågan har Socialdemokraterna dessutom intagit en mängd olika ståndpunkter under de senaste åren. I samband med skatteomläggningen var den socialdemokratiska ståndpunkten att det skulle vara en enhetlig moms på 25 procentenheter. Det var otänkbart med en lägre eller differentierad moms. I 1991 års valrörelse fanns det partier som pläderade för en sänkt generell moms. Mot den politiken argumenterade Socialdemokraterna högljutt och med eftertryck. Inför trycket från opinionen och Centern kunde Socialdemokraterna inför 1991 års val ändå tänka sig någon form av differentierad moms, i första hand att det skulle vara lägre moms på maten. Det blev regeringsskifte, och det blev lägre moms på mat, turism och persontransporter. Ett år senare -- hösten 1992 i samband med krisförhandlingarna mellan regeringen och Socialdemokraterna -- fann man en ny ståndpunkt. Då pläderade Socialdemokraterna för en återgång till en enhetlig moms på 25 %. Så blev det dess bättre inte. Höjningen stannade vid en momssats på 21 % för de områden där momsen hade varit nedsatt till 18 %. Detta var alltså hösten 1992. Några månader senare -- i januari 1993 -- var det dags för nästa socialdemokratiska ståndpunkt i momsfrågan. Allan Larsson och Socialdemokraterna ville då ha en generell momssänkning. Den ståndpunkten återkommer nu. Kravet är att det skall vara en tillfällig momssänkning, dock inte med omedelbar verkan. Den skall först gälla från den 1 mars 1994. Det som, enligt Socialdemokraterna, var fel 1991 är alltså rätt 1994. Nu traskar Göran Persson patrullo i Allan Larssons fotspår från januari 1993. Det som då var fel är inte mer rätt i dag. Jag har följt de socialdemokratiska turerna i momsfrågan. Därför kan jag konstatera att man har intagit den ena ståndpunkten efter den andra. Jag har försökt finna ståndpunkter som Socialdemokraterna ännu inte har intagit. Jag har svårt att hitta sådana. Socialdemokraterna har snart intagit varje tänkbar ståndpunkt i frågan om momssatser. Nu väntar vi med spänning på nästa kapitel om Socialdemokraterna och momsen. Det lär väl skrivas i januari 1994. Jag inväntar alltså med spänning den debatt som kommer att föras efter årsskiftet. Det är nu absolut fel tidpunkt att göra en generell momssänkning. Konjunkturen är på väg uppåt. Konsumtionen väntas öka kraftigt -- t.o.m. mycket kraftigt under nästa år. Det är faktiskt fel, Göran Persson, att drämma till med en momssänkning i det läget. Fru talman! Än en gång vill jag säga att Socialdemokraternas politik ofta är feltajmad, så även i detta fall. Jag lyssnade med spänning på Göran Perssons anförande om företagsbeskattningen, och jag vill ställa en fråga. Riksdagen kommer av allt att döma att inom kort fatta beslut om företags aktiebeskattning. Avser Socialdemokraterna, därest olyckan skulle vara framme och Göran Persson sitter i en regering efter valet 1994, att riva upp det beslut som riksdagen inom kort kommer att fatta? Det är viktigt att få ett besked i den frågan för de människor utanför det här huset som kräver stabilitet, fasthet och långsiktighet. De har inget behov av nyckfullhet och kortsiktighet. För att lösa Sveriges ekonomiska problem krävs, som jag sade tidigare, långsiktighet, uthållighet och ansvar. Regeringspartierna har med sin inriktning av den ekonomiska politiken pekat ut en långsiktig väg för 1990-talet. Nu krävs det också politisk uthållighet för att man skall lyckas. Det behövs också ansvarskänsla för att man skall kunna lösa dagens och morgondagens problem till glädje och nytta för arbetslösa, barn och barnbarn. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till hemställan i det betänkande från finansutskottet som vi nu behandlar och avslag på samtliga reservationer och den särskilda meningsyttringen.

Fru talman! Först vill jag tala om företagsskatten. I Per-Ola Erikssons fråga ligger en beskrivning av det moras som han och den borgerliga regeringen har försatt företagsskatterna i. Det här är frågor som icke skall drivas igenom i kammaren med någon rösts majoritet för att sedan omedelbart bli föremål för spekulationer om huruvida besluten kommer att rivas upp eller inte. Om det finns någonting mer än retorik och tomma ord i talet om långsiktighet och stabilitet i Per-Ola Erikssons anförande har Sveriges företagare och Sveriges riksdag i ett mycket allvarligt läge. När vi genomförde den skattereform som just har trätt i kraft var vi angelägna om, Per-Ola Eriksson, att förankra den hos den dåtida oppositionen. När man från Per-Ola Erikssons sida river upp skattereformen för att ge dem som har höga inkomster och stora kapital de stora skattesänkningarna, tar man över huvud taget ingen kontakt med oss i oppositionen. Efter det att ni har försatt oss och kammaren i den här situationen kommer ni och frågar om vi tänker riva upp beslutet. Därmed har ni själva bevisat hur obegåvat ni har agerat i den här frågan. Breda lösningar och långsiktighet krävs för att företagsskattesystemet skall vara trovärdigt. Vi kommer att motarbeta det här. Vi kommer att försöka stoppa det i morgon. Vad som kommer att ske därefter får den ekonomiska utvecklingen visa. Tar skatteplaneringen fart och börjar avdragslejonen komma igen såsom det sägs i fackpressen, måste vi naturligtvis agera. När och hur vi tar ställning till detta är vår sak. Regeringen får ansvaret för att den nu har kastat ut landet i denna osäkerhet. Herr Eriksson och jag hade en diskussion i höstas om Vattenfalls privatisering. Den frågan har nu skjutits fram till andra sidan valdagen av näringsministern. Jag vill fortfarande höra Vattenfall. Skall vi äga gemensamt eller vill Centern föra ut Vattenfall till marknaden? Jag skulle också sätta värde på om Per-Ola Eriksson svarade på Ian Wachtmeisters kritik, som jag instämde i, av hur beredningen av den ekonomiska politiken har skett i finansutskottet. Varför får vi inte en samlad beredning av hela den ekonomiska politiken? Varför skjuts frågor ifrån oss? Varför tar inte Per-Ola Eriksson ledningen i riksdagen i det utskott som så många av oss tycker rimligen borde vara det centrala och samordnande i ett sådant här läge? Vilka överväganden ligger bakom Per-Ola Erikssons frivilliga devalvering av finansutskottet?
Fru talman! Jag fann mig föranledd att ställa frågan till Göran Persson om företags och aktiebeskattningen mot bakgrund av den osäkerhet som socialdemokratiska företrädare sprider i den frågan. Bara för någon dag sedan kunde vi höra socialdemokraten Lennart Pettersson, före detta ordförande i ett av riksdagens utskott, säga att när Socialdemokraterna kommer tillbaka till makten skall det här rivas upp. Göran Persson svarade inte på den fråga jag ställde. Han glider i väg och fortsätter att skapa osäkerhet. Svara, Göran Persson! Kommer det beslut som riksdagen inom kort skall fatta beslut om att rivas upp därest Göran Persson, om olyckan är framme, skulle sitta i regeringen efter valet 1994? Eller vill Göran Persson att alla de människor som är ute i näringslivet, de mindre och medelstora företagen och de som satsar pengar i riskkapital till företagen skall leva i okunnighet om svaret på den här frågan? Jag tror att det är viktigt att vi kommer ifrån den politiska retorik som Göran Persson ofta odlar. Vi skall i stället ge klara, bestämda besked till människorna där ute. Vattenfall är i dag inte föremål för någon privatisering. Jag medger gärna att jag i allra högsta grad är delvis medskyldig till det av olika skäl. Men en sak är säker: Det förekommer privat ägande av vattenkraft i det här landet. Jag ser ingen principiell skillnad mellan statligt eller privat ägande. Om det finns privat ägande på vissa ställen tycker jag också att man kan införa privat ägande i det län som i dag framför allt präglas av statligt ägande. Persson är ny i finansutskottet. Jag skulle gärna ha sett att han som vice ordförande skulle vara lika flitig gäst på utskottssammanträdena som sin företrädare Hans Gustafsson. Göran Persson har varit en sällan sedd gäst i finansutskottet under hösten. Jag skall gärna medverka till att finansutskottets ställning skall förändras. Göran Persson vet att det ligger sådana förslag på riksdagens bord. Vi skulle få ett helhetsgrepp över de ekonomisk-politiska frågorna. Vi är inte där ännu. Jag tror att Göran Persson inser att så länge inte finansutskottet har den rollen kan vi inte sätta oss över riksdagsordningen. Men vi är öppna för en bred, intensiv och seriös debatt om ekonomiskpolitiska frågor. Som Göran Persson har insett så kommer vi att återkomma till den punkten efter årsskiftet.
Fru talman! Det går att gå till protokollet för att se min närvaro i finansutskottet. Min närvaro har varit tillräckligt stor för att utskottsmajoriteten skulle ha haft möjlighet att diskutera den ekonomiska politiken. Några sådana samtal har inte förts med oppositionen, varken med mig eller med de övriga socialdemokraterna. När det var allvar för några veckor sedan och kammaren väntade på att utskotten skulle samlas var finansutskottet det första utskottet som drog sig ur de ekonomiska resonemangen och ''knöt ihop'' sitt betänkande. Det är märkligt, och däri bottnar kritiken. Per-Ola Eriksson lämnar ett principiellt besked om att han kan tänka sig en privatisering av Vattenfall. Jag respekterar det beskedet. Men vi får fortsätta den debatten, inte minst i Norrbotten och andra norrländska valkretsar. För övrigt finns det en vrede även inom detta område som sträcker sig långt utanför de kommuner och regioner där Vattenfall har sin produktion. Men det är ett välkommet besked från Centerns sida. Jag tror att Per-Ola Eriksson får kombinera debatten om Vattenfall med sitt försvar av företagsskattepaketet. Åk hem till Norrbotten, Per-Ola Eriksson, och förklara varför det är rimligt att ett fåtal hushåll i det här landet får skattesänkningar i miljonklassen medan andra får betala det. Åk hem och ta den debatten! Kryp inte heller ur debatten om den situation som ni har försatt riksdagen och företagarna i genom att avkräva besked om hur socialdemokraterna skulle agera i en hypotetisk situation. Vi har en enda beslutspunkt framför oss just nu, nämligen att efter morgondagens debatt ta ställning i den efterföljande voteringen. Vid det tillfället kommer vi socialdemokrater att rösta emot framlagt förslag. Eriksson får som han vill, anser jag att Per-Ola Eriksson, tillsammans med de som ingår i privatiseringskampajen för Vattenfall, skall åka upp till Norrbotten och övriga Norrland för att ta diskussionen om de stora skattesänkningarna för bl.a. Per Westerberg. Därefter får vi se var vi hamnar i denna diskussion. Per-Ola Eriksson kommer då kanske att förstå vilket moras han har försatt företagsamheten och, kanske rent av,
Herr talman! Göran Persson drar som vanligt litet väl långtgående slutsatser av det som jag säger. Det är förstås hans privilegium. Jag tillåter mig att själv tolka det som jag själv säger. För att privatisera Vattenfall finns det vissa givna krav och villkor som jag ställer; dessa krav känner de till som för närvarande handlägger den frågan. Dessa krav känner också människorna i Norrbotten till. Det finns skäl att ta upp ytterligare en sak, Göran Persson. I dag lever vi i en värld som är avreglerad. Gränserna raderas ut. Socialdemokraterna medverkade under sin tid i regeringsställning till att slopa bl.a. valutaregleringen. Det är då viktigt att också se till att Sverige blir utomordentligt intressant för andra länder från investeringssynpunkt. Man har beklagat att svenska investeringar under 1980-talet i alltför stor utsträckning gått utomlands. Jag tror att Göran Persson också har gjort ett och annat debattinlägg om det. Nu skall Sverige göras till ett intressant land att investera i. Nu skall vi göra det intressant att starta och driva företag, att spara i riskkapital -- låta den enskilda människan ta fram sparpengar till riskkapital -- för att skapa de nya jobben, för att utveckla den nya tekniken, regioner och olika branscher. På det sättet, Göran Persson, skapas den bästa stabiliteten på en bra arbetsmarknad. Vi skapar också en bra front mot arbetslösheten. På det sättet skapar vi också långsiktighet och stabilitet i näringslivet och livskraft i bygderna. Göran Persson lever ibland med de enkla budskapen och många orden. Men det är inte med retorik och enkla ord som man bygger upp Sverige. Det är genom tålmodigt arbete för bättre betingelser för småföretagen och för livskraft i hela landet som vi bör möta en ny tid. Det arbetet har vi inlett, och det arbetet tänker vi fortsätta med.

Fru talman! Per-Ola Eriksson, finansutskottets ordförande, gladdes åt en ljusning i konjunkturen. Jag blir alltid lika rädd när det talas om ljuset i slutet av tunneln. Det är ungefär samma sak som när man här i kammaren tidigare diskuterade utrikespolitik och avfärdade hotet från Ryssland med orden: Det är skönt att det inte längre finns något hot från Ryssland, osv. Alla grundläggande problem i Sverige återstår att lösa. Alla de frågor som vi politiker skall åtgärda återstår. Intresset för julen som finansutskottets ordförande visade var mycket trevligt. Det fick mig att tänka på att den svenska ekonomin ser ut som en julgran -- Jag håller med om en sak som Per-Ola Eriksson tog upp vad gäller en momssänkning i detta ekonomiska läge. Om man frågar folk ute i verkligheten, dvs. marknaden, vad som just nu vore det dummaste att göra, får man svaret: en generell momssänkning. En moms rakt av skulle göra dem vettskrämda. Det bästa man kan göra vad gäller en momssänkning är en finansierad sänkning av tjänstemomsen. I den rikningen har Ny demokrati arbetat. En sänkt tjänstemoms ger nämligen arbete. Det står i klass med något som jag skulle vilja få förtydligat, nämligen direkt och nuvärdesavskrivningar. Något som både Socialdemokraterna och Ny demokrati har tagit upp. Vi tvingade fram en skrivning kring det. Låt mig upplysa finansutskottets ordförande om att när vi i Ny demokrati träffar avtal, är det inte skrivningarna som vi bryr oss om utan uppgörelsen som sådan. När det står att regeringen skyndsamt skall återkomma med förslag till lagreglering om sådan reglering behövs, hoppas jag att alla här i denna kammare ställer upp, så att vi skyndsamt får tillbaka ärendet för behandling. Direkt och nyvärdesavskrivningar skulle nämligen sätta fart på Sverige. En sådan reform skall också finansieras på något sätt. Då måste ni ställa upp på våra föreslagna besparingar. Ibland sägs det att uppgörelser med Ny demokrati kostar någonting, exempelvis 1 miljard eller 1,5 miljarder kronor. Oviljan att ställa upp på Ny demokratis föreslagna besparingar har kostat 20 miljarder kronor. Ny demokrati lade fram besparingsförslag om 20 miljarder kronor. Alla dessa viftades bara bort. Jag ber om svar dels vad gäller uppgörelsen om direkt och nuvärdesavskrivning, dels vad gäller kostnaderna för uppgörelsen. Kostade den för mycket för Per
Fru talman! Eftersom Ny demokrati tar upp frågan om tjänstemomsen, vill jag hänvisa til den utredning som regeringen tillsatt, för att undersöka de olika skattekilar som kan finnas till hinder för att utveckla tjänstesektorn. Visserligen är Sverige ett industriland, och skall så förbli, men det snabbast växande området är dock tjänstesektorn. Precis som i andra länder, måste vi i Sverige medverka till att underlätta en utveckling av tjänstesektorn. Det utredningsarbete som inletts hoppas jag skall lösa problemen på detta område. Vad gäller de skrivningar som görs i olika betänkanden med anledning av olika majoritetsyttringar i olika utskott, vill jag påstå att om det i ett betänkande står ordet skyndsamt, avser utskottsmajoriteten faktiskt också skyndsamt i ordets rätta bemärkelse. När vi ger regeringen detta ärende till känna, kommer vi att medverka till en så snabb behandling som över huvud taget är möjlig. De olika besparingsförslag som Ny demokrati har pekat på kanske vi inte alltid är överens om vad gäller inriktningen. Det handlar mest om detaljer. Men när det har gällt att ställa upp för besparingar har även Ny demokrati sviktat. Det man har sagt har inte alltid gått från ord till handling. Man skall i och för sig inte gråta över spilld mjölk, men under de två senaste riksdagsåren finns det ett antal exempel på att Ny demokrati inte riktigt levt upp till dess egna ord om vikten av besparingar. Fru talman! Med tanke på vad som sagts om julgranar och adventsstjärnor vill jag passa på tillfället att framföra en önskan om en god jul och ett gott nytt år till talmannen, kammarens ledamöter och personal.
Fru talman! Jag uppfattade inte riktigt om julhälsningen även var riktad till mig. Om den var det ber jag att få tacka så mycket. Jag ber också att få återföra densamma till ordföranden i finansutskottet. Per-Ola Eriksson hänvisar till en utredning. Jag såg nyss utredaren förfärad röra sig i kammaren. Han lämnade visst kammaren. Det skall alltså komma ett slags förslag den 25 eller den 26 januari om tjänstemomsen. Men det som jag ser fram emot är det som då kommer att göras. Det är väldigt skojigt med utredningar, men att tillsätta en utredning är också ett sätt att gömma saker för att slippa tala om dem. Men jag hoppas att man inte kan komma undan en sådan diskussion efter den 26 januari. Per-Ola Eriksson sade att Ny demokrati ibland sviktar. Vi i Ny demokrati sviktar inte alls. Sådana här påståenden tänker jag ta upp även i partiledardebatten. Jag är nämligen rätt arg över sådana beskyllningar. Vi är väldigt raka i våra uppgörelser, ber jag att få påpeka. När vi i Ny demokrati i våras tvingade fram förhandlingar vad gäller kompletteringspropositionen, uttalade vi oss mycket tydligt. Vi sade att vi gick med på att över viss tid förstärka budgeten med ca 80 miljarder kronor men att vi inte godtog fördelningen. Vi sade att vi säkert kommer att föreslå mer av besparingar och nedskärningar av statens utgifter och mindre av skattehöjningar. På det spåret är det i dag. Det var en debatt mellan ordföranden och vice ordföranden om finansutskottets betydelse för Sverige, för ränteläget och kronkursen. Vi har gjort en liten undersökning som visar att kronan aldrig har gått upp så mycket som när finansutskottet gjorde sin utlandsresa.
Herr talman! Det var bra att Ian Wachtmeister stannade hemma så att kronan inte gick upp ännu mer. Såvida Ian Wachtmeister anser sig tillhöra denna kammare omfattas han självfallet av min julhälsning. Även till en trätobroder kan man i juletid framföra en önskan om en God Jul och ett

Herr talman! Häromdagen fick jag i min hand Indikatorer. Redan på första sidan var rubriken ''Industrins lönsamhet ökar''. Den följdes på insidorna av underrubriker som ''Ökad industriproduktion'', ''Ökad orderingång'' och ''Kraftig investeringsökning 1993''. Utrikeshandeln rapporterades genomgå en snabb förbättring, och våra affärer med omvärlden har nu nått balans. Arbetskraftskostnader och priser emotsågs öka endast långsamt den närmaste tiden, och räntenedgången det senaste året beräknades till drygt 4 procentenheter. Dessa uppgifter vittnar om att den ekonomiska nedgången har bottnat och att väsentliga sektorer, som industrin och exporten, mycket snabbt är på väg upp. Det bekräftas av att Konjunkturinstitutet i sin decemberrapport räknar med en tillväxt nästa år på nära 2 % och nära 3 % 1995. Dagsfärsk statistik visar faktiskt att det redan har vänt. Under de två senaste kvartalen har Sveriges ekonomi blivit bättre. Tredje kvartalet var uppgången i ekonomin hela 2 % jämfört med det föregående. Det har föranlett Dagens Industri att i dagens nummer trumpeta ut att Sveriges BNP ökar snabbast i världen. Jag skall gärna säga att det naturligtvis är att uttrycka sig väl dramatiskt, för att nu säga det försiktigt. Intressant nog tycks även den privata konsumtionen ha vänt uppåt. Det märkte vi inte mycket av i de debattinlägg som har gjorts tidigare i dag. Mellan andra och tredje kvartalet i år skedde en ökning med över 1 %. Det var inte lätt att urskilja något av den omsvängningen i den domedagspredikan som Göran Persson höll och där han förordade en ordentlig konsumtionsstimulans i fortsättningen. Den privata konsumtionen är ju en nyckelfråga för takten i återhämtningen. Fortfarande finns det nedhållande faktorer, men det är alldeles tydligt att hushållen sedan denna höst ser mera positivt på framtiden. Fallet i tillgångspriserna har avstannat och på den finansiella sidan förbytts i en kraftig uppgång. Skuldanpassningen är i stort sett genomförd, kapitalkostnaderna är, som jag nämnde, lägre än på länge, och ersättningsbehoven vad beträffar bostäder, bilar m.m. är eftersatta sedan några år tillbaka. När det står klart att priserna inte blir lägre än för närvarande, kan omslaget i köpbeteende mycket väl bli kraftigare än vad som allmänt antas. Det här har jag framfört tidigare. De senaste siffrorna bestyrker det. Vad det nu närmast gäller är att förebygga att uppdämda konsumtions och anskaffningsbehov urartar i en allmän köpfest. Det är angeläget att hushållssparandet ligger kvar på en god nivå. Den kraftiga förbättring som skett under senare år har inte mer än fört upp Sverige till industriländernas genomsnittsnivå och kan från den synpunkten inte betecknas som ett problem. Mera onormal och oroande är näringslivets ovilja att fullt ut omsätta det goda privata sparandet i investeringar. Men restriktionerna är här inte så mycket ekonomiska som psykologiska. Ändrade avskrivningsregler kan inte förutses ge så stor effekt. Så snart det blir klart att Sverige blir medlem i EG och att de förbättringar i näringslivets villkor som regeringen genomdrivit kommer att kvarstå, blir det också fart på investeringsviljan. Sådan klarhet skulle också betyda mycket för att avhjälpa de två stora kvarstående problem som präglar svensk ekonomi: arbetslösheten naturligtvis och det offentliga upplåningsbehovet. Det program som nyligen antagits inom EG med utgångspunkt i kommissionens vitbok om tillväxt och sysselsättning har många drag gemensamt med den aktiva arbetsmarknadspolitik som regeringen driver. Det hade också Göran Persson noterat. Tanken på investeringar i infrastruktur är inte heller ny här hemma. Med hänsyn till förutsättningarna i övrigt inom byggsektorn är det angeläget att sådana projekt som Öresundsbron och Dennispaketet snarast kommer till praktiskt utförande. Och rimligen kommer den uppgörelse som är på väg att nås i GATT-förhandlingarna att få en starkt positiv effekt på världshandeln, vilket med hänsyn till den goda konkurrenskraft Sverige nu har bör ge skjuts åt produktionen här hemma. Och då blir det flera nya och riktiga jobb. Vad på oss själva ankommer i detta sammanhang är framför allt att avreglera arbetslivet. De beslut som kommer att fattas senare denna dag beträffande arbetsrätten är ett första begränsat -- men ändå viktigt -- steg i den riktningen. Den inledda omläggningen av arbetslöshetsförsäkringen mot ett allmänt avgiftsfinansierat grundskydd vid inkomstbortfall fungerar på samma sätt. En smolk i glädjebägaren är att stöd för denna förändring har kunnat vinnas endast till priset av att den lägsta ersättningsnivån har höjts så mycket att den kommer att utgöra det slags minimilönenivå som i andra länder fungerar som ett hinder för oerfaren arbetskraft att vinna inträde på arbetsmarknaden. Det andra stora kvarstående problemet är alltså det offentliga upplåningsbehovet. Det stora underskottet i statens budget verkar på många olika sätt dämpande på den ekonomiska aktiviteten. Hushållen är medvetna om att dessa åtaganden på ett eller annat vis måste betalas i framtiden. Ekonomiska beslutsfattare ser sambandet med den oväntat stora försvagning som kronan har undergått, vilket i sig skapar en betydande inflationsrisk när återhämtningen kommer i gång. Att i detta läge, när det offentliga upplåningsbehovet redan avsevärt överstiger 200 miljarder kronor, ytterligare vilja stimulera efterfrågan genom budgetförsvagande åtgärder är helt enkelt oansvarigt. Den kortsiktiga ekonomiska politik som oppositionen med varierande detaljutformning förordar skulle ofelbart höja inflationsförväntningarna och driva upp räntenivån. Ökat statligt upplåningsbehov och högre räntor tränger undan produktiva investeringar och förhindrar därmed tillkomsten av de nya jobb man säger sig eftersträva. Det är just av dessa skäl som det är så viktigt att genomföra regeringens av riksdagen i våras antagna saneringsprogram. Mot bakgrund av oppositionens partimotioner och senare voteringsläget i utskottet såg det ett tag mycket hotfullt ut för detta programs och därmed regeringens fortbestånd. Det förelåg en akut risk för en budgetförsvagning nästa år med ca 20 miljarder kronor. Nu har denna risk reducerats till någonstans mellan 1 och 1,5 miljarder. Jag föredrar att fortfarande betrakta det som en risk i hopp om att voteringsutgången skall bli mera gynnsam. Men redan denna förändring är illa nog. Framför allt är det ingen bra signal till de ekonomiska beslutsfattarna om hur vi politiker förmår leva upp till kravet på trovärdighet i det nödvändiga strukturella förändrings och förnyelsearbetet. Herr talman! Om nio månader är det val. Det är lätt att denna stora händelse förblindar. Men det finns ett långt liv därefter. Det viktigaste är nu att inte förivra sig i den ekonomiska politiken. Det är ett klassiskt fel att sätta in stimulansåtgärder så sent att de bara förstärker den uppgång som ändå är på väg och därmed orsakar flaskhalsproblem och överhettningstendenser. Efter det att skattesidan nu i huvudsak är färdigstrukturerad, gäller det att ta itu med utgiftsbilden, särskilt de stora transfereringssystemen. Under våren kommer därför reformarbetet att fortsätta inom arbetslöshetsförsäkringen och familjepolitiken. Önskvärt är också att det kan skapas klarhet i pensionsfrågan före valet. Men överlägset mest betydelsefullt är att slutföra projektet att på medlemsbasis föra in Sverige i det europeiska samarbetet. Kan vi sedan undanröja oron för s.k. återställare på bl.a. kapitalbeskattningens och arbetsrättens områden efter valet, har vi också med sikte på tillväxt och välfärd förbättrat de institutionella förutsättningar som det enligt årets nobelpristagare North och Fogel är politikernas viktigaste uppgift att vårda. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 1.

Herr talman! Lars Tobisson gav en föraning av den kommande valrörelsen. Vi vet naturligtvis hur regeringssidan kommer att föra sin valrörelse. Man kommer att klamra sig fast vid den uppgång i exporten och vid den förbättring i bytesbalansen, som nu är på väg, till följd av att kronkursen är så svag som den är, som i sin tur är en följd av det misslyckade försvaret av kronkursen. Detta känner vi till, och vi förstår den uppläggningen. Vad Lars Tobisson och övriga delar av regeringsunderlaget kommer att få stå till svars för i valrörelsen är det som han inte talar om, nämligen den fortsatt rekordhöga massarbetslösheten -- vad finns det för politik att möta den? och de visserligen nominellt sänkta men fortsatt realt mycket höga räntorna för såväl villaägare som småföretagare. Vad finns det för politik där? Vidare kommer man att få stå till svars för den statsskuld som ju Lars Tobisson beskriver vådorna av på ett ganska bra sätt, men som han själv faktiskt är en av arkitekterna bakom, den statsskuld som fortsätter att växa och långsiktigt underminerar välfärdssamhället. Hur hanteras den? Det saneringsprogram som regeringen har lagt fram är ju utdömt av de flesta bedömare. Det var en sak som Lars Tobisson gick förbi i sitt anförande. Det var hur han mot bakgrund av resonemanget på moderatstämman nu kan votera för höjda punktskatter, höjda skatter på inkomster och en höjd beskattning av egenföretagarna 1994. Moderaterna har ju gjort skattesänkningar till sin stora fråga. Än så länge riktar sig skattesänkningarna bara till de hushåll som har det allra bäst ställt, de som äger kapital. Men också löntagarhushåll har av moderaterna förespeglats skattesäkningar. Hur går det som ni nu gör ihop med den moderata retoriken och förkunnelsen, Lars Tobisson? Dessutom förutskickar Lars Tobisson ytterligare indragningar. Han säger att man nu skall vara rädd för en allmän köpfest. Hur skall jag tolka det? Är det fler skattehöjningar på gång i Finansdepartementet, som är förankrade i Moderata samlingspartiet? Jag tror att det är väldigt många fler än jag som oerhört gärna vill ha svar på dessa frågor.
Herr talman! Göran Persson ställer frågor, men han ger väldigt få besked om den politik som socialdemokraterna skulle kunna tänka sig att föra. Han höll förut ett mycket salvelsefullt anförande som handlade om orättvisor och folklig vrede. Men det handlade mycket litet om den ekonomiska utvecklingen, så litet att jag inte tror att Göran Persson har satt sig in i de senaste tendenserna, och -- som sagt -- det handlade mycket litet om den egna ekonomiska politiken. Det enda jag egentligen minns av substans är att Göran Persson prisade president Clintons förslag till sjukvårdsreform i USA. Det var ett brott med nyliberalismen, och nu börjar man även i USA anamma socialdemokratiska idéer. Jag vill upplysa Göran Persson om att det som man diskuterar i USA inte är införandet av landsting som skulle få monopol på sjukvården, utan införande en allmän sjukvårdsförsäkring, en fråga som vi moderater länge har drivit. Vi ser tacksamt att man även i det demokratiska partiet i USA har kommit fram till samma slutsats. Göran Persson försökte att göra ett nummer av att moderaterna höjer skatter. Det som nu är aktuellt är genomförandet av en indexering som innebär att punktskatter realt sett blir oförändrade. Genom regeringens framgångsrika politik mot inflationen blir det därmed inte heller särskilt stora nominella förändringar. Detta är fruktansvärt förljuget, eftersom Göran Persson mycket väl vet att när han talar om förändringen av grundavdraget -- som han nu plötsligt motsätter sig -- var detta något som socialdemokraterna själva tog upp och drev igenom i krisuppgörelsen. Det vittnar litet grand om den opportunistiska balansgång som man här försöker sig på. Sedan sade Göran persson att det må vara att det nu går litet bättre med exporten och kanske med industriproduktionen, vilket skulle bero på att vi misslyckades -- både socialdemokraterna och regeringspartierna -- med att försvara kronan. Min poäng i mitt anförande var att det stannar inte vid detta. Den uppgång som vi kan se omfattar flera komponenter i ekonomin. Den så betydelsefulla privata konsumtionen som ökade under det kvartal som gick förutses fortsätta att växa. Tack vare den framgångsrika nedpressningen av räntan finns det faktorer i ekonomin som gör att vi inte behöver satsa på framför allt stimulansåtgärder av det långtgående slag som Göran Persson vill sätta in och som han dessutom vill lägga framåt i tiden. Om det verkligen skulle bli bifall till det förslaget, så blir det inte någon konsumtionsökning under de närmaste månaderna. Det blir i så fall aktuellt först mot slutet av nästa år, inför den förestående höjningen av momsen.
Herr talman! Jag har varit noga med att framhålla att det inte råder något tvivel om att vi har en utomordentligt god utveckling i exportindustrin och att det är ett resultat av kronfallet. Att det därtill kommer ett lågt löneavtal, sänkta arbetsgivaravgifter och en god produktivitetsutveckling gör inte saken sämre. Men poängen i vår kritik är att detta icke drar hela ekonomin. Trots detta kan vi se framför oss en fortsatt tillväxt i arbetslösheten, eller åtminstone en arbetslöshet som planar ut och består på dagens mycket höga nivå. Det är ju där som Lars Tobisson saknar politik. Sedan sade Lars Tobisson något förtrytsamt att jag försöker att göra ett nummer av att moderaterna höjer skatterna. Herr talman! Jag kan försäkra att jag inte behöver anstränga mig särskilt mycket för att hitta en dissonans mellan vad Lars Tobisson säger på den moderata stämman och vad han medverkar till i praktisk politik här i kammaren. Att de på moderatstämman som företräder de stora kapitalägarna har fått sitt har vi förstått. Men alla de som har krävt att man skall sänka skatten också för löntagare, vilket jag antar att de uppfattar som moderatpolitik, får här i kammaren se en politik där Lars Tobisson driver igenom skattehöjningar. Grundavdraget var ett inslag i krisuppgörelsen som kom till för att rädda kronan, men sedan sjönk kronan och grundavdragsförsämringen sker likafullt som en åtstramning ovanpå kronkursjusteringens åtstramande effekt. Det är dålig ekonomisk politik. Lars Tobisson har alltså att förklara hur han ser på skattesänkningar framöver. Jag ställde en fråga om den allmänna köpfest som Lars Tobisson såg i kikaren. Även detta skulle kräva någon typ av åtstramning enligt Lars Jag ser inte någon allmän köpfest i SCB:s siffror från i går, och inte heller i övriga prognosmakares siffror. Det är att ta i våldsamt. Men om Tobisson gör den verklighetsbedömningen och tänker använda skatteinstrumentet på det sätt som han har gjort hittills, då har vi höjda skatter framför oss. Så inte är det särskilt svårt, herr talman, att göra ett nummer av det som Moderaterna just nu sysslar med i skattepolitiken. Återigen Lars Tobisson: Klara ut den stora retoriken på stämman jämfört med vad ni moderater nu sysslar med här i riksdagen! Klara ut F-skattesedeln -- egenföretagarnas extra skatteinbetalning -- i förhållande till konjunkturläget! Det är dessa frågor som jag tror att många fler än jag skulle vilja höra en ledande moderat politiker och ideolog som Lars Tobisson utveckla. För övrigt går det utomordentligt väl att, utöver de anföranden som jag har hållit, studera vårt sammanhängande alternativ när det gäller ekonomisk politik. Det finns redovisat i en mycket utförlig motion.
Herr talman! Problemet är, Göran Persson, att ert alternativ inte är sammanhängande. Framför allt passar det inte i den ekonomiska utveckling som nu pågår. Det är det som jag har försökt att belysa. Jag frågar: Hur kan Göran Persson anse att det rimmar med de aktuella tendenserna att dra på den konsumtionsstimulans som en tillfällig momssänkning skulle medföra mot slutet av nästa år? Jag tror att det vore ett vågspel som ingen kan rekommendera. Hur kan Göran Persson tro att jag säger något annat på Moderaternas partistämma än vad jag säger här i kammaren? Ingalunda gör jag det. Det går alldeles utmärkt att ta del av mitt anförande vid stämman, vilket är distribuerat. Det innehöll precis samma syn på dessa frågor som jag här har utvecklat. Jag sade i mitt anförande att vi, efter de senaste åtgärderna, där vi opererar bort flyttskatter, rättar till dubbelbeskattning av aktier m.m., nu anser att vi i stort sett har färdigstrukturerat skattesystemet. Det finns fortfarande fel som måste rättas till för att få det balanserat. Nu kommer det naturligtvis att bli aktuellt att få ner skattetrycket. Vi har fått ner det från ca 56--57 % av bruttonationalprodukten till omkring 50 %. Vi skall sträva efter att det inte skall stiga igen. Och vi skall se till att vi, när vi har fyllt det stora budgetunderskottet, också kan ta ner det ytterligare mot det genomsnitt som råder ute i Göran Persson ställde en konkret fråga om uppbörden av F-skatt. Det är nästan rörande att höra vilken omsorg man här ägnar dem som betalar F-skatt. Jag kan tala om att jag själv gör det, vilket jag har upplyst Göran Persson om. Vad det innebär i praktiken är inte någon skattehöjning utan en tidigareläggning med ungefär en månad av inbetalningen. Men det är samma skatteuttag som det gäller. Det som framkallar en effekt på nästa års budget är att det man normalt sett skulle ha betalat in för november och december i januari påföljande år nu betalas in i december. Det ger denna effekt. Jag medger att det likviditetsmässigt kan innebära en förändring. Men jag förstår inte att Göran Persson kan trumma så på indignationstrumman när nu löntagaren, genom det avdrag som arbetsgivaren gör och levererar in påföljande månad, blir av med sina pengar en månad tidigare. Jag tycker att tidigareläggningen kanske kan vara befogad. Jag finner mig i mitt öde, att som F-skattebetalare få denna tidigareläggning, med hänsyn till att det redan har gällt för löntagare och även andra. Jag återkommer till att Göran Persson storstilat medger att vi har åstadkommit något med exporten och industriproduktionen, men han döljer att detta nu håller på att få i gång ekonomin i övrigt. Jag säger inte att det blir köpfest. Jag varnar för vad som kan inträffa om man beter sig så som Göran Persson och Socialdemokraterna vill, nämligen att just nu i uppgångsskedet blåsa under efterfrågan -- det klassiska felet i den aktiva konjunkturpolitiken i Keynes efterföljd.
Herr talman! Lars Tobisson kommer liksom jag ifrån Göteborg. Jag tror att det är i morgon som Sahlgrenska sjukhusets direktion skall sammanträda för att diskutera nästa års budget. Det ligger ett förslag som många av de sjukvårdsanställda bedömer som en katastrof för sjukvården i Göteborg. Om förslaget antas kommer det att innebära att hundratals undersköterskor, vårdbiträden och annan personal inom sjukvården i Göteborg kommer att få gå rakt ut i öppen arbetslöshet. Den arbetslösheten kommer att belasta också statsbudgeten. Kostnaderna kommer att flyttas över till kostnaden för arbetslösheten. Mot den bakgrunden känns det en smula främmande när Lars Tobisson varnar för flaskhalsar och överhettningstendenser. Jag vill också ställa en fråga till Lars Tobisson som handlar om det brev som Arbetsmarknadsstyrelsen skickade till regeringen den 19 november. Brevet innehåller en begäran om att få använda pengar till kommunal ROT, dvs. ombyggnad av fastigheter. Man vill också använda pengar till utbildning av personal i kommunerna. Det har förts en del samtal om dessa pengar vid de överläggningar som har ägt rum i och utanför finansutskottet. Jag vill veta vad Lars Tobisson har för uppfattning. Kommer Arbetsmarknadsstyrelsen att få loss de här pengarna för de åtgärder som något skulle kunna bromsa den katastrof som nu är på gång i kommunerna?
Herr talman! Intresset för AMS framställning är litet nymornad därför att den ju kom för ganska länge sedan. Det var den som låg bakom de diskussioner som fördes om åtgärder för den kommunala sektorn. Det är betecknande att vi från regeringens sida har satsat så mycket på arbetsmarknadsåtgäder att det för uppgiften avsedda organet Arbetsmarknadsverket inte riktigt förmår att åstadkomma åtgärderna. Jag läste nyligen någon uppgift som visade att Arbetsmarknadsverket, trots att den totala arbetslösheten i landet sedan förra året onekligen har ökat, inte har kunnat öka antalet personer i åtgärder med mer än några tusen. Därmed blir hela uppgången i öppen arbetslöshet. Det är beklagligt. Men det påminner om vad den gamle arbetsmarknadsgeneralen Bertil Olsson sade när jag själv satt i AMS styrelse under åtskilliga år då det var ganska dåliga tider, bl.a. i början på 70 talet. Han sade att man egentligen inte kan begära att AMS politik skall svara för mer än möjligen litet mer än 2 % av arbetskraften. Den nivån har vi nu nått. Genom de beslut som kommer att fattas i riksdagen kommer 500 miljoner kronor av dessa medel att användas för kommunal ROT -- kommunala lokaler -- och 100 miljoner kronor för äldrebostäder. Två miljarder kronor kommer att utnyttjas för företagsutbildning inom den kommunala sektorn. Jag skall gärna medge att detta är åtgärder som jag personligen inte är säker på kommer att vara så lyckade i längden. Jag tror att det snarare kunde ha varit skäl att försöka styra dem i annan riktning. De problem som vi nu har är inte de klagomål som kan förekomma vad beträffar att uppnå balans i Göteborgs stads budget. Det är visserligen 28 år sedan jag flyttade från Göteborg, men jag har hållit mig väl underrättad om de kvarvarande kommunalekonomiska problemen. Problemen ligger ju i statens budget, där vi har ett budgetunderskott på ca 200 miljarder kronor. Det är rimligen det vi skall diskutera här. Det gäller nu att se till att vi inte får de här flaskhalsproblemen, när uppgången kommer inom den enskilda sektorn av ekonomin. Det är den som måste dra oss ur krisen. Flaskhalsproblemen kan ha olika utformning. Det kan gälla investeringssidan på en del håll, där det också kan vara så att man helt enkelt inte får de personer man behöver, därför att de går på något slags företagsutbildning inom den kommunala sektorn och tycker att de där har bättre villkor än vad som erbjuds ute i industrin. Den typen av avvägningar måste också göras när vi ser till hur vi skall möta arbetslösheten.
Herr talman! Först skall sägas att orsaken till att Arbetsmarknadsstyrelsen tycks få en del överskott i sin budget lär vara att ersättningen för utbildning numera är så dålig att folk i stället väljer kontanta bidrag. Tobisson. Det är i och för sig riktigt att det nu finns vissa tendenser till en köpfest inom vissa grupper av befolkningen. Det sägs att omsättningen inom julhandeln har ökat jämfört med förra året. Men det är i så fall vissa grupper som åstadkommer denna köpfest. Ett ganska litet skikt av befolkningen, påstår jag, kan ägna sig åt denna köpfest, medan däremot andra människor kommer att ha oerhört svårt att få pengarna att räcka till några julklappar. Jag skulle vilja veta om Lars Tobisson över huvud taget ser denna fördelningsproblematik. Jag vill också ställa en annan fråga. Det finns ett val mellan privat och offentlig konsumtion. Vad är viktigast: att svenska folket skaffar sig fler bilar och fler TV-apparater eller att vi har en bra omsorg för äldre, barn och sjuka?
Herr talman! På den sista frågan vill jag svara att jag inte gör någon värdering och säger beträffande vad som i nationalräkenskaperna betecknas såsom privat konsumtion resp. offentlig konsumtion att det ena skulle vara bättre än det andra. Min strävan är att människorna själva med sin efterfrågan skall få bestämma huruvida de föredrar det ena eller det andra. Vi politiker skall se till att människorna är i stånd att träffa ett sådant val, alltså att de har ekonomiska resurser att göra det. Då gäller det, som vi har sagt tidigare, naturligtvis att se till att skattetrycket sänks så att människorna har mer att disponera för egen räkning men också -- och därmed kommer jag över till den andra frågan -- att se till att ekonomin växer, så att resurserna totalt sett blir större och människorna får mer pengar som de kan använda för att tillgodose sina egentligen oändliga behov. Jag blev väldigt fundersam på vad Johan Lönnroth menade, när han sade att Arbetsmarknadsverket har svårt att få avsättning för sina pengar. Det skulle bero på att kontantbidragen nu är så stora och utbildningsbidragen inte så mycket större att människorna föredrar kontantbidragen. I den mån denna inställning förekommer, borde vi tillsammans försöka bekämpa den. Det måste vara mycket bättre för den som har förlorat en sysselsättning eller inte kommit in på arbetsmarknaden genom bristande förkunskaper att få utbildning i stället för att nöja sig med kontantbidrag. Jag tycker med min inställning att man skulle kunna hävda att den arbetslöse egentligen borde få betala för att få denna utbildning. Då menar Johan Lönnroth att problemet är att man inte får tillräckligt myckt mer utöver den ersättning man får för att inte göra något alls. Hela denna inställning ser jag såsom felaktig. Vi måste se till att människorna på ett annat sätt planerar för sin framtid. Vi har olika syn på dessa frågor. Men det viktiga för oss är att få i gång produktionen -- Johan Lönnroth tog upp fördelningsproblematiken -- och se till att resurserna totalt sett ökar. Det gör vi genom att skapa ett skattesystem, som stimulerar till investeringar, arbete och företagande och därmed åstadkommer de nya jobb som människor så väl behöver och som vi har möjlighet att ge dem. Hela den uppgång som nu sker inom industrin innebär ju att det skapas jobb, men just inom industrin blir jobben inte så många på grund av den långt rationaliserade produktionen. Däremot skapas det jobb inom servicesektorn och inom tjänstesektorn. Där skall vi se framtiden. När denna optimism väl sprider sig, får vi en konsumtion som leder till att den inhemska ekonomin drar i gång. Jag tror mig kunna säga att denna utveckling nu har inletts. Det gäller att inte störa den genom att förorda kraftiga skattehöjningar och hota de förbättringar inom ekonomin som regeringen med sin politik har åstadkommit.

Herr talman! Allt fler tecken tyder på att svensk ekonomi nu har nått sin botten och är på väg uppåt. Vi har hört en diskussion om detta alldeles nyss. Det finns dock en risk för att vi, när vi börjar se allt fler ljuspunkter i tillvaron, glömmer bort den långsiktiga diskussionen om hur vi skall kunna skapa en stabil och sund ekonomisk utveckling i Sverige. Ett exempel på sådana frågor är institutionernas betydelse för ekonomins utveckling. Med institutioner menas olika inrättningar som t.ex. myndigheter men också reglerna i vår lagstiftning och informella moraliska regler. Det är omkring dessa frågor som årets nobelpristagare i ekonomi, professor Douglass C. North, har forskat. Jag noterar med tacksamhet att även Johan Lönnroth har funnit hans verk intressant. Jag hoppas att Johan Lönnroth har läst hela boken Institutionerna, tillväxten och välståndet, som finns utgiven på svenska. Där skriver Douglass C. North: ''I vårt dagliga samspel med andra, oavsett om det äger rum inom familjens ram, i externa sociala relationer eller i affärssammanhang, består den struktur som styr oss till största delen av regler för hur man uppför sig, beteendenormer och konventioner.'' Vidare frågar sig North varifrån dessa informella regler kommer. Han svarar själv: ''De kommer ur samhälleligt överförd information och ingår i det arv som vi kallar kultur.'' Utifrån nobelpristagaren Norths analys vore det kanske värdefullt om vi i den ekonomiska debatten ställde oss frågan om det måhända var minst lika viktiga beslut för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen som fattades i går här i kammaren, när vi fastslog att svensk skola skall ha såsom värderingsgrund den kristna etiken och den västerländska humanismen. Jag är övertygad om att vi ibland kanske överdriver de traditionella ekonomiska teoriernas betydelse för ekonomins funktion och utvecklingskraft och samtidigt underskattar de kulturella och moraliska spelreglernas betydelse för en väl fungerande ekonomi. Det andra område som vi behöver lyfta fram är ekonomins koppling till miljön. Vi kristdemokrater förordar en skatteväxling, där skatten lindras på arbete och ökar på miljöfarliga utsläpp och energi. En skatteväxling är en intressant metod att styra utvecklingen så att marknadsekonomin i större utsträckning arbetar i miljöns tjänst och därmed medverkar till att öka vår totala välfärd. Herr talman! Det råder delade meningar om vilken väg vi skall gå för att komma ut ur den svenska ekonomiska krisen och få svensk ekonomi på fötter igen. En kraftfull majoritet av internationella bedömare menar att en mer expansiv finanspolitik än den vi för närvarande bedriver är utesluten. Vid ett ESO-seminarium om statsskulden och budgetunderskottet konstaterade företrädare såväl för OECD som för Internationella valutafonden att det över huvud taget inte kan komma i fråga att ytterligare underbalansera statsbudgeten. Inte ens länder med så blygsamma budgetunderskott som 4--5 % av BNP vågar chansa på en expansiv finanspolitik för att komma ur de ekonomiska problemen. I Sverige är budgetunderskottet 14-- 15 % av BNP. Tvärtom är en stram finanspolitik nödvändig för att få ner räntorna och den vägen stimulera ekonomin. Göran Persson och socialdemokraterna fortsätter envist att förespråka även finanspolitiska stimulanser genom en kraftig och ofinansierad momssänkning på i storleksordningen 30 miljarder kronor. Frågan är om Göran Persson såsom finansminister verkligen skulle våga ta ansvar för en budget som försvagades ytterligare på det sättet. Eller är det bara ett bekvämt sätt att slippa ifrån en besvärlig debatt om nödvändiga besparingar inför den kommande valrörelsen? Skillnaden mellan vad socialdemokraterna säger från talarstolar ute i landet och vad de gör i praktiken är faktiskt ganska stor. Runt om i landet i kommuner och landsting -- ofta tillsammans med vänsterpartister -- kräver de olika typer av skattehöjningar, framför allt en höjning av kommunalskatten, för att klara olika välfärdsåtaganden. En kommunalskattehöjning exempelvis på 50 öre i genomsnitt i landet innebär en köpkraftsindragning på i storleksordningen 4--5 miljarder kronor! Min fråga till Göran Persson och Socialdemokraterna är: Hur stämmer detta överens med era förslag här i riksdagen? Ni skriver ju i er reservation i det betänkande som nu behandlas att ni ''avvisar åtgärder som nu minskar hushållens disponibla inkomster''. Om jag förstått det hela rätt minskar hushållens disponibla inkomster, oavsett om det är kommuner eller staten som höjer skatten och oavsett om det gäller en bensinskatte eller koldioxidskattehöjning eller en kommunalskattehöjning. I en mening måste ju en statlig skattehöjning, som ingår i ett saneringsprogram som syftar till att få ner budgetunderskottet och därmed räntorna, vara bättre för samhällsekonomin än en kommunal skattehöjning -- innebärande att Socialdemokraterna i praktisk handling också vill använda de här pengarna till sådant som betyder ökade utgifter på olika sätt. Antingen vet inte Socialdemokraterna riktigt hur ekonomin hänger ihop, och det tror jag faktiskt inte att de vet, eller också försöker de att så att säga spela dubbelt med väljarna. Göran Persson sade att man har en samlad politik. Han talade inte om hur den samlade politiken ser ut, men han hänvisade till olika dokument. När man läser dem upptäcker man den här typen av motsättningar, och då blir nämnda samlade politik mer ett luftslott som inte håller i verkligheten. Göran Persson ville också i sitt inlägg här ge sken av att han och socialdemokratin inte är i takt med omvärlden. Regeringen däremot skulle vara i otakt med omvärlden. Men det finns ju ingen omvärld -- det finns nämligen inga länder som vill ha de så -- som vill föra den typ av politik som Socialdemokraterna förordar och som innebär en kraftig underbalansering av statsbudgeten för att den vägen, som man tror, lösa problemen. Det land som prövat den här metodiken -- ett land med en socialistregering -- är Frankrike. Det hela slutade med förskräckelse. Herr talman! Under de senaste veckorna har vi kunnat skåda Ny demokratis taktiska spel här i riksdagen. Jag tycker att det går stick i stäv med vad jag betraktar som ett seriöst riksdagsarbete. Ny demokrati har ibland inte ens dragit sig för att här i kammaren rösta tvärtemot sina egna förslag för att få uppmärksamhet. När man inte fått igenom sin vilja till fullo i en diskussion i utskottet har man röstat på det förslag som så att säga legat längst bort från de egna ståndpunkterna -- allt för att markera, för att komma i ett förhandlingsläge och för att kunna synas i medierna. Sakfrågorna, som jag trodde att Ny demokrati ville sätta främst, har hamnat långt bort i bakgrunden. Jag tycker därför att Ny demokratis beteende här i riksdagen har blivit det tydligaste exemplet på politiskt trixande och spelande. Detta beklagar jag. Tiondelarna i opinionsmätningarna har blivit viktigare än landets ekonomi och vårt demokratiska system? Rent sakligt tycker jag att den uppgörelse som träffats har blivit rimlig. Men det skedde kanske på ett alltför sent stadium och på ett sätt som jag, som sagt, beklagar. Med ett seriösare arbete från Ny demokratis sida här i riksdagen tror jag faktiskt att vi kunde ha avgjort de här frågorna tidigare samt på ett mera samlat och genomtänkt sätt. Ian Wachtmeister betonade här att han inte lovat de exakta skattehöjningar och besparingar som saneringsprogrammet från i våras innehåller. Men han säger också att Ny demokrati förordar mer av besparingar och mindre av skattehöjningar. Det intressanta med Ny demokratis agerande här när det gäller turerna med saneringsprogrammet är detta med mindre av skattehöjningar, som inte blir några skattehöjningar alls. Om man har motsatt sig alla indexeringar av miljöskatter och skatter på alkohol och tobak blir frågan: Vilka är då de skatter som ni vill höja? ''Mindre'' måste ju ändå var mer än noll. Jag skulle alltså vilja ha ett svar från Ny demokrati på följande fråga: Vilka skatter kan ni tänka er att ställa upp på -- det fanns faktiskt en uppslutning bakom detta i vårens beslut om saneringsprogrammet? Herr talman! Bland de beslut som kommer att fattas under denna vecka finns beslutet om införandet av en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Beslut kommer också att fattas om finansieringen av denna, med ett ökat inslag av egenavgifter. Ur kristdemokratisk synvinkel ter det sig både naturligt och solidariskt att vi nu får en allmän arbetslöshetsförsäkring. Tvärtemot det som mycket av den fackliga propagandan handlat om är det bevisat att det är främst de ''svaga'' grupperna på arbetsmarknaden som inte frivilligt anslutit sig till dagens a-kassor och som nu på ett bättre sätt än tidigare kommer att omfattas av ett försäkringsskydd. Andelen oförsäkrade är alltså större bland de arbetslösa än bland dem som är sysselsatta. När det gäller den närmare utformningen av reglerna i fråga om det här systemet kan jag säga att regeringen återkommer till frågan under vårriksdagen. Jag vill gärna här i kammaren betona att kds inte kommer att medverka till förändringar som innebär en ''massutförsäkring'' ur systemet -- som det påståtts -- och ett övervältrande av en hel del kostnader på kommunerna. Detta har heller aldrig varit avsikten med de skrivningar som finns i regeringens proposition. Herr talman! Med dessa synpunkter yrkar jag bifall till hemställan i finansutskottets betänkande

Herr talman! Stefan Attefall lämnade här några intressanta besked. Det sista tar jag först: Kds kommer inte att acceptera regler i a-kassesystemet som innebär kraftigt stegrade kommunala kostnader, dvs. att man vältrar över kostnaderna på kommunerna. Kan Stefan Attefall utveckla hur detta skall gå till, mot bakgrund av den diskussion som hittills har förts och de principiella riktlinjer som har redovisats? Jag tycker att Stefan Attefalls agerande där litet grand påminner om arbetsmarknadsministerns personliga utspel för någon månad sedan. Stefan Attefall har kanske en högre grad av frihet som person. Men han uttalar sig definitivt för kds räkning här i kammaren. Han underströk det själv. Därför är det en intressant upplysning som ges. Jag skulle oerhört gärna vilja höra Stefan Attefall utveckla det här ytterligare. Jag sätter värde på att Stefan Attefall börjar sin genomgång med nobelpristagarnas resonemang om institutionernas betydelse och om hur det förs vidare i vad vi allmänt kan kalla för kultur. Moral och kristen etik talades det också om. De högsta inkomsttagarna och de största förmögenhetsägarna skall nu få skattesänkningar. Det rör sig om några få tusen hushåll i landet och om ansikten som fladdrat förbi i kvällspressen under den senaste tiden -- det gäller prislappar om 6--7 miljoner i skattesänkningar. I Dagens Industri pekar man i dag ut dem som nu kan få skattefria utdelningar. Stämmer det här överens med Stefan Attefalls syn på detta med kristen etik och moral vid en jämförelse med de bördor som han nu vill lägga på dem som är arbetslösa? Stefan Attefall har uppenbarligen några månader på sig att föra samtal med dessa människor. Vad kommer Stefan Attefall att säga till dem? Hur skall Stefan Attefall förklara det här sambandet? Skulle vi kunna få en föraning om det här i kammaren?
Herr talman! Jag vill gärna framhålla att det, som sagt, till våren kommer ett förslag om ett nytt akassesystem när det gäller regler. Vad jag velat markera här är den propaganda som socialdemokrater och ''socialdemokratiskt'' styrda LO-organisationer just nu sprider om arbetslösa som plötsligt skulle vara hänvisade till socialbyrån. Detta kommer inte att bli verklighet. Däremot måste vi forma ett system som främjar arbete och utbildning och som inte innebär att människor hamnar i en situation som präglas av ett passivt bidragsmottagande. Ett sådant system skall det jobbas vidare på. Vi får ta den diskussionen till våren. Då slipper vi också den här typen av debatt kring frågor som faktiskt inte ligger på riksdagens beslutsbord just nu -- en debatt som jag tycker har förts på ett mycket oetiskt sätt från många fackliga företrädares och socialdemokratiska politikers sida. Jag har ju märkt att man har försökt att hetsa upp en del fackliga medlemmar och få dem att ringa och skriva. Upptäckten har då gjorts att de har fått mycket märklig information från sina fackligt förtroendevalda. Det tycker jag är beklagligt. Göran Persson gör ett nummer av detta med moral och etik. Själv tycker jag att det är god etik att skapa långsiktiga spelregler och att uppmuntra till rätt typ av beteende i en ekonomi. En typ av beteende som jag -- från min moraliska och etiska synpunkt -- tycker är felaktigt är när man främjar finansiell spekulation framför industriell verksamhet och vanligt arbete. Just en sådan utveckling hade vi under 80-talet. Då var det ju lönsammare att syssla med finansförvaltning än att så att säga driva industriföretagens traditionella verksamheter. Det var i den kultur som Socialdemokraterna skapade som yuppier och finansvalpar frodades. Inte nog med att sådana fanns avbildade på Socialdemokraternas valaffischer, de har -- det har vi upptäckt -- tydligen också hamnat i Socialdemokraternas verkställande utskott. Vi har också fått se att fallskärmsavtalens författare och godkännare funnits med i de innersta kretsarna. Det är den kulturen och samhällsatmosfären som jag inte vill återvända till. Därför gäller det att skapa sådana mekanismer i samhället att sparande i företag som sysslar med riskfylld verksamhet på den konkurrensutsatta marknaden inte beskattas hårdare än när man har sina pengar på bankboken. Dubbelbeskattningen avskaffas -- Göran Persson påstår att det innebär en skattefri utdelning -- genom att vi tar bort ett av två skatteled när det gäller avkastning på sparande i företag. Det är att uppmuntra ett sunt beteende, inte den typ av beteende som vi såg under 80-talet och som Göran Perssons regering och parti var ansvariga för.
Herr talman! 1980-talets historieskrivning finns väl utvecklad i Björn Elmbrants bok Så föll den svenska modellen. Jag rekommenderar den till läsning. Stefan Attefall kommer där att finna att de försök till avkylning och åtstramning av en överhettad ekonomi som dåvarande regeringen gjorde stoppades av de koalitionskamrater som Stefan Attefall i dag lutar sig emot. Vi skall inte svära oss fria från ansvaret. Jag är den förste att faktiskt hävda att vi skall ta personligt ansvar. Vi bär en del av ansvaret. Men det är inte så enkelt och ytligt som Stefan Attefall gör det till. Låt oss i stället hålla fast vid den fråga jag ställde och som Stefan Attefall genom att ägna sig åt 1980 talet gick runt. Är det någonting vi lärde oss av 1980-talet, Stefan Attefall, så är det väl just detta att när dessa personer som har gjort sig stora förmögenheter på aktier också får ytterligare förmåner, är det inte alltid säkert att pengarna hamnar i produktiva investeringar.

Det var moral och etik vi talade om. Det var Stefan Attefall själv som tog upp debatten. Jag är nyfiken på att höra hur han tänker reda ut de problem som han själv har skapat sig. Jag skall då reda ut de problem som jag har när det gäller 1980-talet och som en del av Stefan Attefalls regeringskamrater delar med mig. Men Stefan Attefalls och kds problem består i de handlingar de utför nu, och dem får de ta ansvar för. Hur tänker Stefan Attefall föra det resonemanget? Jerzy Einhorn tog åtminstone konsekvenserna i ett avseende vad gällde er politik. Det hedrar honom. Men det här är en ny fråga som ni har fört upp. Hur kopplar Stefan Attefall ihop kristen etik och moral med den skattepolitik som han just nu stödjer här i kammaren?
Herr talman! Vi skall inte heller fördjupa oss i 80 talets historia, men jag noterade mycket nogsamt att Göran Persson inte hänvisade till författare som Kjell-Olof Feldt när han ville ge något slags auktoritet åt beskrivningen av 80-talets politiska ageranden. Som exempel kan man också ta Odd Engström och hans uttalanden om att det är 20 års politiska försummelser som ligger bakom de ekonomiska problem som vi har i dag. Det där var några exempel på människor som jag tror Göran Persson borde samtala mera med innan han ger sig in i nästa debatt om 80-talet. Ambitionen att kyla av ekonomin under 80-talet ledde till stoppaketen, och vi vet ungefär vad de innehåller för ekonomisk substans. Det är kanske ungefär på den nivån som vi skall förvänta oss att Socialdemokraterna kommer att bedriva den ekonomiska politiken i framtiden. Det är ett bra besked till väljarna inför valet. När det gäller de moraliska och etiska frågeställningarna försökte jag lyfta fram ett resonemang om att det faktiskt finns mekanismer i ett samhälle som betyder minst lika mycket för ekonomins utveckling som exakta skattesatser, att gasa och bromsa på momskranar och andra sådana mer traditionella ekonomiska styrinstrument. Jag hoppas att Göran Persson tog åt sig mer av de resonemangen än vad han gör sken av. Beträffande de moraliska aspekterna i samband med skattepolitiken inser jag och är jag mycket medveten om de svåra omställningsproblem som vårt samhälle är inne i. Men det handlar faktiskt också om att försöka lägga till rätta sådana spelregler som gör att vi främjar nya företag, främjar företag som är livskraftiga och som skapar nya och varaktiga jobb. Tror vi och inbillar vi oss att det är de små och medelstora företagen som skapar de många nya jobben skall vi åtminstone ta bort sådant som direkt har bestraffat företagandet, bl.a. dubbelbeskattningen, där man beskattar sparande i företag dubbelt så hårt som sparande i bank. Jag kan inte se det som moraliskt förkastligt i sig. I så fall har väl jag något annat slags moral än Göran Persson möjligtvis har. Göran Persson och jag kan gärna diskutera moral och etik litet djupare någon gång. Jag skall gärna vända och vrida på de här resonemangen. Kanske vi t.o.m. kan ena oss, så att vi kan undvika att Socialdemokraterna sprider oro i skolan genom att försöka ta bort de beslut vi fattade i går i kammaren. Vi kanske kan komma överens på den punkten, jag vet inte. När Göran Persson återigen försöker använda Jerzy Einhorn som något slags slagträ, vill jag bara upplysa Göran Persson om att Jerzy Einhorn kommer att vara mycket aktiv för kds i valrörelsen 1994. Det beskedet kanske inte är glatt för Göran Persson. Men det budskapet är sant. Vi kommer att få se mycket av honom, och han ställer upp för kds. På den avdelningen finns det ingen anledning att försöka så ett slags motsättning eller splittring.

Herr talman! Stefan Attefall uppskattade att jag hade nämnt nobelpristagaren Douglass North. Det kanske är bäst att jag förklarar att det jag sade var att jag ansåg att han var klokare än alla de myriader av högerekonomer som uppträdde under 80-talet som propagandister för den yuppieekonomi som Stefan Attefall och Göran Persson alldeles nyss har diskuterat. Jag tycker också att det ligger mycket i att det ekonomiska beteende som människor har påverkas väldigt mycket av den kultur vi lever i.

Där tror jag att Stefan Attefall är inne på allvarliga vägar. Bland de grundläggande moraliska och kulturella värderingar som vi har och har haft här i Sverige, och som har varit viktiga för den relativa grad av solidaritets och jämlikhetstänkande som har funnits i det här landet, ingår religionsfriheten. Det var något som mitt parti, när det bildades 1917 som Socialdemokratiska vänsterpartiet, hade som ett av de första kraven, att skolan skulle ha religionsfrihet. Ingen religion skulle sättas före en annan. Religionen var en privatsak. Jag tror att det har varit bra för det solidaritetstänkande som ändå finns. Det finns många kristna människor i det här landet som jag respekterar oerhört högt. Jag delar deras åsikter, t.ex. i kritiken av nedskärningarna av ulandsbiståndet och gentemot den orättvisa fördelningspolitiken. Men det är något helt annat än exempelvis den s.k. moraliska majoriteten i USA, som är en förfärande egoistisk rörelse, vilken också säger sig bygga på kristen etik. Man måste skilja mellan religion, politik och ekonomi.
Herr talman! Johan Lönnroth tycker att jag är inne på ''allvarliga vägar''. Det tar jag som en komplimang, för de här frågorna rör allvarliga saker. Det kanske är viktigare frågor än vi ofta gör dem till. Johan Lönnroth är en beläst man. Jag blir därför litet förvånad när han inte verkar ha skillnaden mellan kristen etik och kristen tro klar för sig. Debatten i går handlade inte om att skapa en konfessionell skola. Den handlade om att betona litet grand vilken kulturkrets vi i Sverige tillhör och vilka rötter som finns till de värderingar som vi till stor del säkerligen delar och tycker är fullt normala. Den handlade också om att bestämma litet var vi har våra rötter och att tydliggöra dem. Den process att lyfta fram dessa frågor på bordet som debatten har inneburit är värdefull i sig. Den gör att vi får igång en diskussion om värderingarnas betydelse och om var vi har våra kulturella rötter och vad som är idéursprung till det vi tycker är viktigt i det svenska samhället. De värderingar vi har byggt samhället på är en viktig förklaring till den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Douglass C. North säger i sin bok att samma beslut och samma regelverk kan i olika länder och i olika kulturella miljöer få helt olika effekter beroende på vilken folklig, kulturell respons dessa regler får. Han menar att det måste finnas ett slags folklig samklang med de institutionella förändringarna. Det tillsammans skapar goda spelregler och goda möjligheter för ekonomisk utveckling. Jag tror att dessa frågor är viktiga. Jag är glad att de kommer fram i debattens ljus med hjälp av kds, det läroplansbeslut som riksdagen fattade i går och utseende av nobelpristagare. Jag är enig med Johan Lönnroth på en viktigt punkt. Också jag anser att den här typen av ekonomer är mycket intressantare och klokare än många av dem som härjade på 80 talet. På den punkten är vi helt eniga. Jag hoppas att vi blir eniga om fler av Douglass C. Norths slutsatser än så.
Jag får erinra om att debatten om skolans etik fördes i går. Kammaren är så tidspressad att vi inte kan ta om den debatten en gång till.
Herr talman! Jag skall försöka att fatta mig mycket kort. Jag kan skilja på tro och etik. Men solidaritet och god etik är inte något kristet monopol. Arbetarrörelsens värderingar om solidaritet växte fram delvis i strid med en reaktionär kyrka. Knut Wicksell -- en av vår främsta ekonomer -- satt i fängelse. Han blev ditsatt av främst en kristen konservativ opinion. Ärkebiskopen försökte hindra Knut Wicksell att bli professor i Lund, för att ta ett annat exempel på vad den kristna rörelsen i Sverige har åstadkommit. Jag har redan tidigare sagt att jag respekterar många av de kristna rörelser och människor som i dag verkar för en rättvisare ekonomisk politik. Men sätt inte en kristen stämpel på god etik!
Herr talman! Jag vill för Johan Lönnroth och kammaren förtydliga att varken kds eller någon annan har något monopol på etik. Däremot hoppas jag att vi något uppmärksammar vilka värderingar och drivkrafter som finns bakom ekonomins funktion. I det avseendendet kan det vara bra att tränga tillbaka till rötterna för olika kulturer och olika värderingsmönster. I detta arbete kan vi finna mycket intressant just för den ekonomiska politikens utformning. Jag vill avslutningsvis säga att Johan Lönnroth inte kommer att hamna i fängelse. Han behöver inte vara orolig. Jag menar att han av politiskt nit överdriver i dessa frågor. Han drar in exempel som inte hör hemma i den här debatten.
Herr talman! Jag hoppas att jag inte talar om fel saker om jag något anknyter till det moraliska perspektiv som så gärna dyker upp när kds är på tapeten. Kds politik är inte enbart himmelska ingivelser, lika litet som Ny demokratis politik skulle vara djävulska påfund. I sitt anförande säger Stefan Attefall att Ny demokrati håller på med ett tricksande och att det vi gör är väldigt konstigt. Det handlar egentligen om att få uppmärksamhet i pressen. Det är fel, herr Attefall. Vi har faktiskt agerat mycket logiskt och konsekvent. Jag vill påpeka en sak. Om vi träffar avtal med någon så står vi för dem. Allt ''snack'' -- om ordet tillåts i denna fina kammare -- om att vi inte skulle göra det är just bara snack. Däremot märks det redan en tendens bland regeringspartierna att börja tolka egna överenskommelser en kvart efter det att man träffat dem med oss. Det finns anledning att återkomma till det. Vad ni däremot inte tycker om är att vi i Ny demokrati utnyttjar vår politiska situation. Jag förstår inte alls varför vi inte skulle göra det. Ni tycker att vi skall komma med vårt förslag, som alla skall rösta ned, och sedan skall vi vara tysta. På det viset har ni fått en majoritetsregering. Vi gör inte detta. Får vi inte igenom det vi tycker är bäst överväger vi att få igenom det som är näst bäst. Det är ju ett förfärligt agerande! Jag förstår att det är en kulturkrock. Sedan antydde herr Attefall någonting om att Ny demokrati inte stod för det vi hade kommit överens om i våras. Det är fel. Vi står för det. Ny demokrati har t.ex. aldrig accepterat indexering av skatter. Vi talar om indexeringen som metod. Vi säger till er: Ni skall ha modet och uppriktigheten att komma hit till riksdagen och föreslå vilka punktskatter som skall höjas och med hur mycket, i stället för att häcka bakom metoden att indexera så att det glider i väg och folk inte märker någonting. Folk märker det, men det behöver inte bli någon obehaglig diskussion här i kammaren. Det vänder vi oss emot. Socialdemokraterna tycker att det är fint -- och fr.o.m. nästa år hoppas de vara i regeringsställning. Det var metoden det handlade om, herr Attefall.
Herr talman! Jag hoppas inte Ian Wachtmeister uppfattade mitt inlägg som att jag påstod att Ny demokrati inte har stått för sina ord. Det sade jag inte, och den uppfattningen har jag inte. Jag sade att man håller på att tricksa och bete sig taktiskt för att både hamna i massmediernas ljus och på olika sätt komma i förhandlingsläge och få uppmärksamhet, och det står jag för. Det finns många exempel på hur man på olika sätt har försökt spela med korten i olika utskott för att skapa osäkerhet och komma i olika förhandlingslägen. Framför allt har det varit märkligt att skåda hur man har röstat emot förslag som gått i den riktning som Ny demokrati eftersträvat. Vi kan ta exemplen otillbörlighet vid offentlig upphandling, de diskussioner som förts tidigare om delpensionen och de diskussioner som förts om vårdnadsbidrag och barnomsorgslag. Ni har där hotat att aktivt fälla förslagen helt och hållet, så att det blir tvärtemot vad ni egentligen tycker, bara därför att ni inte fått igenom er vilja helt och fullt. Den typen av beteende har skapat just osäkerhet när det gäller att veta exakt var man har Ny demokrati. Jag tror faktiskt att det går att diskutera sakfrågor med Ny demokrati, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, när man upplever att sakliga argument och förslag bryts mot varandra. Då kan man komma överens och försöka finna gemensamma lösningar. Jag hoppas inte att Ian Wachtmeister har uppfattat kds som ett parti som inte vill diskutera sakliga lösningar på problemen. Men beteendet och turerna i utskotten har varit sådana att jag tycker det strider mot vad riksdagstraditionen bjuder. Det finns i denna mening en positiv riksdagstradition för hur man bör agera för att skapa just vettiga spelregler i kammaren och inte skapa oro. Det handlar om så pass stora och viktiga frågor att det är farligt när man försöker skapa sina egna och från min horisont -- ursäkta uttrycket -- något märkliga traditioner och beteenden. Sedan till frågan om skattehöjningar. Jag frågade Ny demokrati: Vilka andra skattehöjningar föreslår ni? Skulle ni kanske ha ställt upp på mindre skattehöjningar än vad regeringens saneringsprogram innebar för att sanera statens offentliga finanser? Vilka andra skattehöjningar vill ni då föreslå? Ni har sagt nej till samtliga som har föreslagits av regeringen som en uppföljning av vårens beslut. Ni måste i så fall ha alternativa förslag som ni vill diskutera med regeringspartierna, men jag har inte sett dem än. Jag skulle gärna vilja ha dem redovisade här i kammaren. Vilka är de?
Herr talman! Det var värst! Om vi skall kvala in här i riksdagen skall vi komma med förslag till höjda skatter! Det finns redan många partier som håller på med det. Det överlåter vi till dem. Vi i Ny demokrati är inte imponerade av metoden att höja skatter. Det är heller inte någon av de stora aktörerna ute på världsmarknaden. Det enda de imponeras av är att vi fattar beslut här i kammaren om att skära ned de statliga utgifterna. Sedan förstod jag att vår diskussion om tricksandet och allt det andra kan jag tolka på så sätt, att det är okej om vi tricksar här i riksdagen, bara det inte kommer i massmedierna. Det får väl massmedierna se till. När det gäller delpensionen håller jag med talmannen om att det var en fråga som avhandlades någon annan gång. Jag kommer att ta upp statsministern indignationsnummer från i mars i partiledardebatten. Låt mig säga till kds i allmänhet och herr Attefall i synnerhet att de gärna får tala med oss. Det går bra att tala med oss. Vi är vana vid raka puckar. Vi är vana vid att bli beskyllda för allt möjligt, men det går att göra upp med oss, som ni vet. Så var det med det.
Herr talman! Jag vill bara uppmärksamma Ian Wachtmeister på vad han själv skrev i det särskilda yttrandet vid behandlingen av saneringsprogrammet i finansutskottet i våras. Han ställde sig bakom saneringsprogrammet, men skrev ett särskilt yttrande där det stod just att fördelningen mellan besparingar och skattehöjningar kan bli något annorlunda. Han ville ha mera besparingar och mindre skattehöjningar. Det står inte att Ny demokrati var emot de skattehöjningar som vi har gjort och som innebär att skattetrycket realt sett är oförändrat på bensin, koldioxidutsläpp, alkohol och tobak. Det innebär att Ny demokrati i så fall måste ha föreslagit mindre höjningar eller antal skattehöjningar. Men nu har Ny demokrati i sin reservation till det här betänkandet avfärdat alla skattehöjningar. Då måste ni ju ha något annat i stället, eller kan det vara så att mindre alltid är lika med noll för Ny demokrati? I så fall har ni uppfunnit en ny tolkning av svenska språket. Det kan kanske vara bra att få reda på det också. Ni måste faktiskt tala om vad ni menar med era skrivningar från i våras. Ni hänvisar till just den här särskilda protokollsanteckningen när ni motiverar ert agerande. Jag vill bara veta hur jag skall tolka denna särskilda protokollsanteckning. Skall jag alltid be om Ian Wachtmeisters tolkning när jag läser yttranden från er i betänkanden?

Herr talman! Jag tänker tillåta mig att vara litet optimistisk. Det innebär inte att jag bortser från den skrämmande höga arbetslösheten eller de fortfarande mycket stora underskotten i de offentliga finanserna. Jag skall återkomma till dem. Skälen för min optimism är tre. Det gäller för det första GATT-rundan. I går kom det äntligen besked om att frihandelsavtalet ser ut att vara i hamn. Detta är en historisk händelse efter sju års diskussioner. Det ger vinst för alla, men mest för uländer, länderna i Öst och Centraleuropa och små industriländer som Sverige. Det andra skälet är att jag kommer tillbaka med färska intryck av att europeiskt samarbete kan visa vägen bort från pessimism och missmodighet. Jag har just varit nere i Bryssel på ett gemensamt finansministermöte mellan EU:s och EFTA Europa. Man har inte bara satt sysselsättningen högst upp på dagordningen, utan också tagit flera viktiga steg för en politik för flera jobb. Herr talman! Det tredje skälet är att nationalräkenskaperna för tredje kvartalet i år visar att Sverige nu verkligen är på väg upp ur den djupaste ekonomiska nedgången sedan 1930-talet. BNP steg, som har sagts här, med 2 % jämfört med andra kvartalet. Detta är faktiskt den största uppgången på 31 kvartal. Inte sedan början av 1986 har en större uppgång noterats mellan två kvartal. Herr talman! Jag vill gärna något utveckla betydelsen av dessa tre positiva steg innan jag går in på det som kammarens ledamöter skall votera om, nämligen förslagen i höstpropositionen, arbetsmarknadspolitiken, a-kassan och de arbetsrättsliga reglerna. Låt mig säga något om GATT först. För en tid sedan skrev Lars Leijonborg och jag en artikel där vi gick igenom villkoren för att Sverige skall kunna häva sig upp på en högre tillväxtbana och därmed få fram fler jobb. Målet är att halvera arbetslösheten under 1990-talet. Mycket gör vi själva, men vi pekade också på några viktiga internationella förändringar som krävdes, däribland ett GATT Avtal om global frihandel är en helt nödvändig förutsättning för en ny tillväxtera och för en positiv framtid för Europa och världen i övrigt. Fortsatt liberalisering av världshandeln och stopp för alla tendenser till protektionism är faktiskt ett måste. Genombrottet i Genève är en mycket viktig signal, som kommer att skapa ökat förtroende och tillförsikt hos investerare. För Sverige betyder GATT-avtalet en ökning av BNP-nivån med 60--70 miljarder kronor -- det är ett ganska stort belopp -- när den fulla effekten har mognat ut. Dessutom innebär det en dynamisk ökning som följer av mer konkurrens. Låt mig sedan gå över till EU--EFTA-mötet. Jag skall gärna erkänna att jag inte hade alltför stora förväntningar om konkreta resultat av det. Alltför många gånger har alltför många Europapolitiker suttit alltför många timmar vid sammanträdesborden och kommit ut med alltför magra resultat. Men den här gången menar jag att resultaten är bra. Riktlinjerna för den ekonomiska politik som EU förespråkade och den som vi från EFTA länderna lagt vikt vid i vår rapport var i hög grad samstämda. Jag hade förmånen att kunna inleda en diskussion om vikten av en väl fungerande och flexibel arbetsmarknad för att motverka långtidsarbetslöshet och för att få fram fler jobb. Säkert finns det några skillnader vad gäller medlen, men det positiva var att man inte tog fasta på skillnaderna utan på det som enar. En av slutsatserna från det gemensamma finansministermötet blev också att betona vikten av en aktiv arbetsmarknadspolitik och rätt utformade regler i övrigt för att öka arbetsmarknadens flexibilitet. Så till det tredje skälet till optimism, nämligen statistiken över vad som har hänt i ekonomin under senare tid. Jag tror som bekant inte på kvartalspolitik eller på enskilda statistiska månadssiffror. Sverige har fortfarande mycket stora ekonomiska problem. Men den starka ökning i produktionen som Statiska centralbyrån nu redovisar är faktiskt ett viktigt tecken på att nedgången är bruten och att uppgången börjar få rejält fäste. Siffrorna visar faktiskt att den totala produktionen har ökat under ett halvt års tid och, som sagt, mycket kraftigt under det tredje kvartalet. Jag jämförde med ökningen i mitten på 1980-talet. Det är inte en alldeles trevlig parallell och lyckligtvis inte heller helt korrekt. Den gången var det bara en konsumtionsboom som förebådade den mycket ansvarslösa överhettningen i slutet på 1980-talet. Den här gången är det i stället en exportboom med en mer rimlig konsumtionsutveckling. Exportökningen blev faktiskt nära 8,5 % det här kvartalet. Sammantaget menar jag att det finns allt starkare tecken på att den ekonomiska politik som regeringen för och de förslag som vi i allt väsentligt fått stöd för i riksdagens utskott bidrar till och förstärker en positiv utveckling. Herr talman! I nyhetrapporteringen om riksdagsarbetet har intresset hittills varit starkt fokuserat på om regeringen skulle få stöd i riksdagen. Skulle nej-sägarna förenas genom gemensamt agerande av socialdemokrater, nydemokrater och vänsterpartister och regeringsförslagen bli nedröstade? Detta skulle ha drabbat de arbetslösa. Därför är det mycket glädjande att regeringen har fått stöd för nästan alla förslag. Det hade naturligtvis varit ännu bättre om det hade varit alla förslag utan något ''nästan''. Men i andra vågskålen låg risken för oppositionens samlade budgetförsvagningar på nära 20 miljarder kronor. Det är en helt oansvarig politik. Alla partier i denna riksdag påstår sig måna om budgeten, inte minst för att underlätta för fortsatta räntesänkningar. Detta är, med hänsyn till de framförda förslagen, antingen bara en läpparnas bekännelse, eller också är oppositionen så uppfylld av att försöka tillfoga regeringen nederlag att den struntar i om detta går ut över de arbetslösa. Det är bra att dessa försök misslyckats. En besvikelse i riksdagshanteringen är Vänsterpartiets avslöjande att de inte alls bryr sig om miljön. Jag skall ärligt medge att jag inte har hyst stora förhoppningar om dess samlade ekonomiska politik, men jag trodde ändå i ett svagt ögonblick att man menade allvar med sitt miljöengagemang och sina förslag om miljöskatter. Det återstår att se om Vänsterpartiet vågar stå för sin politik på det området och rösta för de 13 örena på bensinen. Det är mycket tillfredsställande att förslagen om GAS, utvecklingen av ungdomspraktik och en reformerad arbetslöshetsförsäkring av allt att döma vinner kammarens stöd, liksom förslagen om ändringar i arbetsrätten och MBL. Alla de här förslagen bidrar till en mycket viktig förändring, nämligen att stärka ställningen för de nytillträdande -- de som i dag står utanför arbetsmarknaden. Det gäller ungdomar, arbetslösa, invandrare och andra som inte har ett jobb utan vill in på arbetsmarknaden och få ett jobb. I dessa förslag handlar det om solidaritet mellan dem som har ett jobb och dem som ännu inget har. Regeringens alla förslag innebär att man stärker ställningen för dem som ännu inget jobb har. Jag beklagar att det inte är fler som inser detta. Det generella anställningsstödet, GAS, är tänkt att förkorta tiden mellan den produktionsökning som nu har varit synlig en tid och den tidpunkt då företagen börjar våga nyanställa. På det viset bidrar GAS till att förkorta arbetslöshetsperioderna och hejda utslagningen. Det har sagts att det skulle tillkomma en del jobb ändå och att stödet därför är onödigt, att det skulle gå att fuska och att GAS inte blir så effektivt. Det finns risker med alla förslag, men läget på arbetsmarknaden är så allvarligt att vissa risker måste tas. Det handlar i detta fall om riktiga jobb och en ganska hög grad av medfinansiering från företagen. Riskerna för att något utbrett fusk skall uppstå menar jag vara ganska små. Fördelarna överväger klart nackdelarna. Betydelsen av a-kasseförslaget har med eller utan avsikt missförståtts i debatten. Förslaget har två väsentliga inslag: strukturreform och finansiering. Strukturreformen består dels i att man effektiviserar sökprocesser, dels i att försäkringen görs allmän och obligatorisk. Det finns väldigt många studier och internationella erfarenheter och mycket forskning som visar att risken för permanent utslagning är större ju längre perioder med kontantstöd som finns i försäkringen. Jag är emot permanent utslagning. Jag menar också att det är viktigt att anpassa reglerna så att de leder till det man vill. Finansieringen av försäkringen innebär att den görs mera hållfast och får en utformning där förmåner och avgifter knyts närmare varandra. Dessutom ger obligatoriet en mer solidarisk fördelning av kostnaderna för arbetslösheten. Alla får vara med och betala -- även de som hittills har ställt sig utanför i tron att de inte löper någon risk att själva bli arbetslösa eller därför att de har så mycket pengar att de klarar ett tillfälligt avbräck ändå. Herr talman! Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen är en mycket viktig del av saneringsprogrammet för de offentliga finanserna. Det är centralt att detta fullföljs. Statskulden skulle annars snabbt växa oss över huvudet. Forsatta räntesänkningar skulle bli omöjliga. Den påbörjade uppgången skulle brytas. Den svenska ekonomin stimuleras nu ganska rejält genom penning och valutapolitiken. De lägre räntorna innebär att räntebördorna efter 80-talets excesser i låntagande lättar. Tillförsikten ökar, och investeringar kan öka. Vi kan få flera jobb. Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga. Göran Persson har under de timmar som har gått och även många gånger dessförinnan uttalat sig i ganska häftiga ordalag mot kombinationen av lägre ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen och lägre skatt för företagen. Det är egentligen det enda man kommer ihåg att Göran Persson säger. Han är emot regeringens förslag. Jag vill därför ställa en rak fråga. Vilka delar av förslaget skulle rivas upp om socialdemokraterna får som de vill? Högre ersättning från a-kassa ger ju nya stora offentliga utgifter. Högre företagsskatter skulle bromsa investeringarna, som i sin tur är helt nödvändiga för att få fram jobb. Denna oklarhet i Göran Perssons uttalanden är faktiskt skadlig. Den fördröjer uppgången. Det går ut över de arbetslösa människorna. Något enda besked borde Göran Persson våga ge. Herr talman! Jag inledde med en optimistisk ansats. Låt mig sluta med att påminna om att vi har en mycket lång och mödosam väg att gå innan svensk ekonomi är i balans. Varken GATT-avtal eller gemensamma möten mellan EU och EFTA länder kan ändra på det. Det är vi själva som måste genomföra de nödvändiga åtgärderna om företagen skall våga investera och jobben bli fler. Det ankommer faktiskt på kammarens ledamöter att rösta på de förslag som ger dessa resultat.

Herr talman! Per-Ola Erikssons grepp blir inte bättre för att det upprepas av Anne Wibble. Jag skall svara på Per-Ola Erikssons och Anne Wibbles frågor. Med adress främst till Ann Wibble säger jag följande: Socialdemokraterna sökte samförstånd över blockgränserna omkring skattereformen. Ledande folkpartister medverkade mycket konstruktivt i det arbetet. Vi menade att denna skattereform skulle ligga fast för lång tid framöver. I det läget slog vi tillbaka moderaterna. Deras krav och önskelmål var långt längre drivna. De ville ha stora skattesänkningar för de mest förmögna. Det blev en bred uppgörelse i mitten omkring skattereformen. Vi såg det som en styrka. Nu rivs uppgörelsen upp. Propositionen signeras av den moderat som fick ge sig i förra skatteöverenskommelsen. Han är biträdande finansminister eller statsråd nr 2 i Finansdepartementet -- det är väl fortfarande så man får titulera finansministern -- har ännu inte sagt någonting om den skatteuppgörelse hon var med om att dra upp riktlinjerna för och som var förankrad över blockgränserna. Står Anne Wibble fortfarande för den uppgörelsen? Tycker Anne Wibble att ett bra sätt att bedriva politik är att söka breda lösningar, eller är det av moderaterna dikterad konfrontation som skall gälla på skattepolitikens område? Det är de frågor vi socialdemokrater ställer oss. Det måste faktiskt fru Wibble förstå. Vi fick höra i anförandet att det mesta kommer att gå rätt om vi bara kan klara det som har kallats strukturreformerna i a-kassesystemet. Jag tror att Anne Wibble skall gå ut på Mynttorget om en kvart och berätta för dem som är föremål för dessa strukturreformer hur sakerna hänger ihop. Jag tror att de är nyfikna. Också jag gläder mig åt GATT-överenskommelsen. Den är bra. Jag är likaså glad över gårdagens BNP siffror i Statistiska centralbyråns redovisning. Jag är dessutom glad för att finansministern anslår en något mer dämpad ton i det avseendet än vad tidigare regeringsföreträdare har gjort. Faran är inte över ännu, även om väldigt mycket måste kunna gå åt rätt håll den närmaste tiden. Det vore konstigt annars. Bengt Westerberg har uttalat sig mycket definitivt om Ny demokrati som samarbetspartner. Vad har Anne Wibble för principiell uppfattning om att samarbeta med Ny demokrati? Det skulle vara intressant att få höra.
Herr talman! Socialdemokraterna ville att man skulle försöka behandla många saker så likartat som möjligt. Det innebar t.ex. att man skulle ha enhetlig moms och ett marginalskattetak vid 50 %. Båda dessa principer har nu socialdemokraterna övergivit. I fråga om de förslag som nu är aktuella har socialdemokraterna försenat möjligheterna för egenföretagarna att få del av de lägre skatter som vi i princip skulle ha genomfört redan 1990/91 med ett år. Det har de gjort genom att bromsa den halvering av skatten för egenföretagarnas kapital som var på gång i förra höstens krisuppgörelse. Denna halvering kommer nu, och det är bra. Men det var alltså socialdemokraterna som försenade denna viktiga skatteförändring för egenföretagarna med ett helt år. Vi hoppas att de skatteregler som nu finns ändras från den 1 januari till följd av regeringens förslag. De nya reglerna innebär en likformighet, dvs. att lånat kapital och eget kapital behandlas på samma sätt. Det är väldigt bra. Det är en grundläggande princip i skattereformen. Göran Persson talade om det samarbete vi hade kring skattereformen. Jag vill då påpeka att vi från Folkpartiets sida uttryckte denna åsikt redan under samarbetet kring skattereformen. Den finns på pränt bl.a. i motioner från januari 1991. Det är en logisk del i en skattereform som bygger på de byggstenar som vi var överens om. Jag undrar ibland hur Göran Persson resonerar. Han har tydligen inte någon som helst kontakt med omvärlden, kanske inte ens med våra grannländer. Det finns en regering i Norge -- känner Göran Persson till den? Den består av ett antal socialdemokrater. I den konflikt som Göran Persson älskar att brodera över, nämligen den om ersättningsnivån i a-kassan och frågan om dubbel skatt på aktieutdelningar, har denna regering, som alltså är socialdemokratisk, genomfört en 60 procentig ersättning från a-kassan samtidigt som man förra året tog bort dubbelbeskattningen på aktier. Man är nämligen i denna regering intresserad av att skapa jobb. Det är jag också. Jag vill inte gå ner till en 60-procentig akasseersättning, men för att det skall bli några jobb måste man se till att få fram kapital på villkor som är vettiga för de företag som skall skapa jobben. Göran Persson är mästare på en sak, nämligen att skapa osäkerhet. Det är faktiskt inte tillräckligt.
Herr talman! Det sista sades av en finansminister som lägger fram nya företagsskatter som omedelbart förorsakar politisk strid. Har inte fru Wibble förstått statsrådets uppgift i en sådan här fråga i ett krisläge, nämligen att söka förankring och samförstånd över blockgränserna? Vi gjorde det. Det är än mer nödvändigt i dag, med tanke på hur djup krisen är. Jag tycker att fru Wibble borde utveckla också den frågan. Fru Wibble har också att ge sin principiella syn på uppgörelsen med Ny demokrati. Det har ju varit en av Folkpartiets stora frågor. Bengt Westerberg har gått oerhört långt. Jag har inför den här debatten läst igenom vad han har sagt om Ny demokrati och partiets åsikter, om dess förfärliga ståndpunkter i en lång rad frågor, inte minst kopplat till invandrarpolitikens område. Han har haft uppfattningen att Ny demokrati skall hållas borta från regeringsunderlaget. Vi har sett förut hur fru Wibble har gjort upp med Ny demokrati. Nu har uppgörelsen dessutom ackompanjerats av nattliga möten, där man t.o.m. har haft ett låt oss säga mycket kamratligt förhållningssätt. Ian Wachtmeister har ju här i kammaren i dag beskrivit hur det har gått till. Hur stämmer det med Folkpartiets officiella hållning? Folkpartiets hållning uttrycks väl rimligen av partiledaren? Har fru Wibble en egen tolkning av partilinjen?

Herr talman! Som Göran Persson vet är arbetet i riksdagen upplagt så att man diskuterar de olika förslag som finns. Jag tycker att detta är helt naturligt. Det är den inställning som alla regeringspartierna och i synnerhet Folkpartiet har haft. Vi har alltid varit intresserade av att diskutera för att hitta de bästa lösningarna. I det här fallet fanns en risk för att det skulle bli en mycket kraftig försvagning av budgeten. Det var ganska viktigt att så inte skedde. Jag skulle uppskatta om regeringens förslag -- till minsta möjliga kostnad för statskassan, självklart -- kunde få ett mycket brett stöd. Jag skulle välkomna Göran Perssons namn, i finansutskottet eller på andra håll, bakom de förslag som regeringen lägger fram. Det skulle vara en fördel för alla, inte minst för de människor som jag upplever har störst rätt att ställa krav på den ekonomiska politiken och på oss politiker, nämligen de som i dag inte har något jobb. Göran Persson har emellertid visat en total oförmåga att vara duktig på någonting annat än retorik, och som jag sade nyss räcker det faktiskt inte. Det gör inte det. Det enda som Göran Persson är duktig på är att skapa osäkerhet. Man hör på hans anförande, som låter retoriskt och rent av bestämt, men efter fem minuter minns man inget innehåll, mer än möjligen att Göran Persson tror sig stimulera ekonomin med en finanspolitik som skapar ett större underskott i de offentliga finanserna. Samtidigt säger han i andra sammanhang att underskott inte är så bra och att vi så småningom måste minska dem. Den politik som Göran Persson representerar är tyvärr så osammanhängande och så feltajmad att ett visst mått av omtänkande är en förutsättning för att diskussionen skall kunna bli konstruktiv. Det är beklagligt, eftersom jag tror att politiken och inte minst de arbetslösa skulle få ännu bättre förutsättningar att faktiskt få jobb om man i denna riksdag kunde få ett ännu bredare stöd för huvudparten av de förslag som behövs. Men detta väljer ju respektive parti självt. Riksdagens arbete är ändå till för att vi skall kunna diskutera frågorna. Jag hörde ett meningsutbyte mellan Göran Persson och Per-Ola Eriksson om att det tydligen hade förekommit litet för litet diskussioner. Jag har inte upplevt det så, utan det gjordes många seriösa ansträngningar att få ett så brett stöd som möjligt för förslagen.
Herr talman! Finansministern ifrågasätter om vi i Vänsterpartiet menar allvar med vårt miljöengagemang. Jag kan försäkra finansministern om att det för oss inte var en alldeles enkel sak att sätta oss i samtal med företrädare för den regering som lägger fram förslag om försämringar av villkoren för de arbetslösa och sänkningar av skatten för aktieägare. Vi gjorde ändå den bedömningen att arbetslösheten i sak och miljöfrågan som en sakfråga var viktigare än våra problem att samtala med er i regeringen. Vår förutsättning, som vi menade allvar med, var att pengarna som man fick in genom bensinskattehöjningen skulle används till att skapa jobb och att skatten skulle differentieras, dvs. att skatten i glesbygd där det inte finns tillgång till kollektivtrafik skulle vara lägre än den i storstäderna. Ni hade kunnat lägga fram seriösa förslag. Ni valde att lägga fram förslag om att AMS skulle få använda pengarna, vilket vi alldeles nyss hörde av Lars Tobisson. Detta var alltså redan förberett i regeringen. Det var rena rama luftbudet. Det var inget seriöst bud vi fick. Ni valde att göra upp med Ny demokrati. Finansministern har här talat om att Göran Persson skapar osäkerhet. Eftersom finansministern ifrågasätter vårt miljöengagemang, skulle jag naturligtvis kunna fråga finansministern om Öresundsbron. Jag läste om Folkpartiets styrelses röstning om Öresundsbron, och jag kom då att tänka på det gamla uttalandet: Att vara liberal är att vara kluven. Hur är det med Folkpartiets miljöengagemang, Anne Wibble? Sedan till sist om osäkerheten. Efter att ha lyssnat på debatten mellan Göran Persson och Anne Wibble känner jag mig osäker på hur finansminister ser på de socialdemokratiska inviterna till ett framtida regeringssamarbete. Vem skall bli finansminister i den framtida folkpartistisksocialdemokratiska regeringen? Är det Anne Wibble, eller är det Göran Persson?
Herr talman! Johan Lönnroth försöker förgäves förena två helt oförenliga ståndpunkter, nämligen att vara för mindre bilkörning och mindre farliga miljöutsläpp och att samtidigt säga nej till en bensinskattehöjning på 13 öre. Dessa ståndpunkter gå inte att förena. Min förhoppning var att miljöintresset skulle segra. Det kan inte rimligen handla om att spendera så mycket pengar som möjligt på olika arbetsmarknadspolitiska insatser. Vi har i flera olika inlägg under morgonen hört att Arbetsmarknadsverket redan har fått så mycket pengar av regering och riksdag, mer än vad de kan spendera. Att ge verket ytterligare pengar kan inte rimligen ha ett egenvärde. Poängen måste vara att få fram aktiva insatser och en politik som gör att människor kan få ett riktigt jobb. Ingen kan vilja att någon skall gå på omskolning hela livet. Poängen måste vara att få fram riktiga jobb. När man kan förena detta med ett seriöst miljöintresse tycker jag att det är bra. Jag hoppas fortfarande att det kanske finns någon i Vänsterpartiets riksdagsgrupp som känner ett behov av att seriöst våga stå för en åsikt som medverkar till att både skapa bättre förutsättningar för arbetslösa människor att få jobb och förbättra miljön, om nu inte Johan Lönnroth gör det. Det är möjligt att Johan Lönnroth inte är en sådan person, men det kan finnas andra. Jag noterade med viss glädje att det finns en annan, förmodligen bara verbal, samsyn för Vänsterpartiet och Folkpartiet, nämligen i fråga om de digitala motorvägarna. Jag tror att det är en mycket intressant tanke, som vi i alla partier i kammaren har anledning att ta fasta på. Infrastruktur är inte bara vägar och järnvägar. Det är under 1990-talet och därefter kanske i ännu högre grad vägar för informationsflöden. Det är mycket angeläget att detta också motsvaras av riksdagens beslut. För att inte Johan Lönnroth eller någon annan skall missförstå saken vill jag säga att jag har noterat att det finns ett stöd även från socialdemokratin för förslaget om GAS. Det tycker jag är mycket bra. Det finns förhoppningar på många fronter.
Herr talman! Om finansministern spekulerar i oenighet inom Vänsterpartiet får hon väl avvakta den kommande voteringen och se hur det blir med det. Jag kan försäkra att vi är eniga om att miljö, jobb och rättvisa hänger samman. Det kommer inte att vara möjligt att genomföra den nödvändiga omställningen av produktionen i en mera hållbar, miljöpolitiskt vettig riktning, om man inte kan kombinera det med en minskning av arbetslösheten och en mera rättvis fördelning. Bl.a. kommer man aldrig att få med sig opinionen på en sådan omställning, om man inte klarar att kombinera dessa tre saker. Det är detta vi har framhållit i samtalen också om bensinskatten. Det är positivt att finansministern och jag har samma syn på och intresse av de framtida informationsteknologiska systemens betydelse. Men det är nödvändigt att inse att det också gäller att träffa ett val. Det brukar finansministern inse i andra sammanhang. Det finns inte pengar både till att bygga ut datamotorvägarna och att bygga Öresundsbroar och nya motorleder för bilar. Det finns ett samband. De nya datateknologiska systemen kommer att delvis kunna ersätta andra infrastruktursystem, t.ex. de stora motorvägarna. Det är det som ligger i den nya teknologin. Öresundsbron, Dennispaketet och andra investeringar av den typen. Till sist vill jag upprepa frågan: Hur ställer sig Folkpartiet och finansministern till de socialdemokratiska inviterna? Skall ni regera ihop med Socialdemokraterna nästa år, och vem är det som skall bli finansminister? Vad anser den nuvarande finansministern om den saken? Är det Göran Persson eller är det Anne Wibble som kommer att sitta som finansminister i den nya s--fpregeringen?
Herr talman! Öresundsbron kommer säkert att diskuteras många gånger framöver. Jag kan åtminstone konstatera att det inte handlar om några statliga pengar. Det har det inte heller gjort i några diskussioner. Jag tycker att Johan Lönnroth glider ifrån frågan om vad Vänsterpartiet påstår sig tycka om miljöskatter och åtgärder för att förbättra miljön och de konkreta förslag som har lagts fram. Det har jag full förståelse för. Jag förstår att det inte är helt lätt att samtidigt vara mot åtgärder som faktiskt medverkar till att det blir litet mindre farliga utsläpp från bl.a. bilismen och hävda att vi skall ha mindre utsläpp. Folk är faktiskt smartare än vad många tror. Jag tror att de kommer att upptäcka denna Vänsterpartiets bluff, om inte några vänsterpartister, som sagt, inser att om man för fram förslag måste man också stå för dem, även om de skulle råka föras fram av en regering som man i övrigt ogillar. I fråga om framtida regeringars utseende kan man konstatera att vi från alla de fyra nuvarande regeringspartierna har deklarerat att vårt mål är att få denna regering omvald med starkare stöd. Fördelningen av poster är, som Johan Lönnroth vet, statsministerns sak. Han får ställa frågan till statsministern vid något lämpligt tillfälle. Jag tycker att det är att hoppa över en tid som är viktig för svensk ekonomi och för de arbetslösa. Nu pratar vi om den ekonomiska politiken. Då struntar man i sakfrågorna och ger sig in på vad som kommer att hända nästa år i oktober, november eller december. Det är mycket tid fram till dess, och det är en kritisk tid för den svenska ekonomin. Om vi skall ta fasta på de möjligheter som nu visar sig är det angeläget att alla tar detta ansvar. Vänsterpartiet kunde ha bidragit -- och kan det kanske fortfarande -- till att förena en bra ekonomisk utveckling med en bra miljöutveckling. Som sagt: Det är inte för sent ännu.

Herr talman! Först en allmän upplysning: Den egenavgift som nu skall införas för arbetslöshetsförsäkringen är en skattehöjning. Det gick vi med på, om än motvilligt. Jag ber fru finansministern att berätta detta för herr Attefall från kds, som tycks känna ännu starkare för skattehöjningar än självaste finansministern. Så till finansministerns anförande. Nu är vi på väg, säger finansministern, så glatt hon kan. Hon försöker t.o.m. se glad ut vid detta konstaterande. Låt mig med samma glädje konstatera att vi har varit på väg under lång tid. Även en usel person, som jag är enligt finansministern, ber att få påpeka att svenskt näringsliv är på väg trots regeringens politik, inte tack vare den. Det var det totalhaveri som skedde för drygt ett år sedan i er valuta och räntepolitik som skapade möjligheterna för näringslivet. Om vi nu talar om haverier vill jag säga att när JAS-plan havererar tillsätter man en haverikommission. I detta fall skall man också tillsätta en haverikommission, tycker jag, en internationell sådan. F.d. riksbankschefen Lars Wohlin har föreslagit det. Vi skall titta på vad kraschen kostade. Den lägsta siffra jag har hört är 25 miljarder -- 25 000 miljoner. Den högsta siffran ligger på ungefär tre gånger så mycket. Det är som om alla JAS-plan som någonsin kommer att byggas skulle krascha på en gång. Det vore värt en kommission. Jag kommer att återkomma till det tills det blir en kommission. Sedan en fråga. Vill fru finansministern vara så snäll och berätta om sin egen inställning till direktavskrivningar och nuvärdesavskrivningar, som hennes kolleger i utskottet här i riksdagen så klart och tydligt uttryckt sitt välbehag inför? Det är så, att ni skall återkomma skyndsamt. Nu undrar jag: Är skyndsamt innan det blir val? I annat fall uppstår en lustig situation för att anknyta till vad Lönnroth sade. Om det blir en regering mellan Socialdemokraterna att driva igenom direktavskrivningar med stöd av Ny demokrati. Hur man än vrider och vänder på det är det lika bra att komma skyndsamt innan denna prekära och för er så besvärliga situation uppstår.
Herr talman! Om vi skall gå tillbaka i tiden undrar jag, Ian Wachtmeister, hur det skulle ha sett ut i den valutaturbulens som då rådde, om Sverige hade varit bland de första länderna att kasta in handsken i försvaret av kronkursen. Det hade faktiskt smakat riktigt illa, och det hade varit utomordentligt skadligt för den svenska ekonomin. Ian Wachtmeister frågade om min uppfattning om nuvärdesavskrivning. Jag tror att det kan finnas goda skäl att titta på möjligheterna att på olika sätt underlätta för företagen att göra investeringar -- det sägs också i något av de aktuella utskottsbetänkandena -- under förutsättning att man också kan finansiera ett eventuellt skattebortfall. Det är nämligen inte till fördel för någon -- varken för företag eller för individerna i samhället och än mindre för staten -- att det skapas en massa nya ofinansierade utgifter. Men investeringarna har en mycket stor betydelse för näringslivets och ekonomins möjligheter att växa ganska ordenligt under en följd av år. Nu visar KI på en ganska rejäl ökning under nästa år, men jag tror att det i det långa loppet finns anledning att titta ganska ordentligt och skyndsamt på föreslag som kan öka beredvilligheten att investera. Men det grundläggande för att företagen skall vilja investera är att man har en hyfsad tillförsikt och stabilitet i de regelsystem som gäller. Sedan vill jag ställa en fråga till Ian Wachtmeister. Jag har hört många gånger, och jag gjorde det senast i morse, att Ny demokrati anser sig ha väldigt många besparingsförslag när det gäller partistöd, organisationsstöd och liknande. I en motion föreslår Ny demokrati att det inte skall utgå moms på porto. Det har visat sig att detta skulle innebär ett rejält indirekt ökad stöd till organisationer och partier. Jag undrar om den här lilla diskrepansen mellan vad man säger och vad man gör har slagit
Herr talman! Tyvärr hörde jag inte riktigt vad finansministern sade -- jag är alldeles för uppriktig på den punkten. Men jag uppfattade att hon i slutet av sitt anförande frågade någonting om momsen. Detta kanske vi kan klara av utanför plenisalen, eftersom jag inte har fler repliker. Hur skulle det ha sett ut om Sverige som första nation hade kastat in handsken? frågade finansministern. Om man skall vara riktigt noga är det inte handsken utan handduken man brukar kasta in. Men om nu Sverige hade kastat in handduken, hade det varit väldigt bra, eftersom man då skulle ha haft ett starkt finanspolitiskt förslag, som vi hade kunnat enas om i denna kammare -- en stark och kraftfull penningpolitisk åtgärd, nämligen en kraftig sänkning av räntan. Sedan hade man kunnat låta kronan flyta. Då hade det gått alldeles utmärkt. Det talade vi om då, och det var precis då jag blev utnämnd till usel. Sedan skall jag be att få önska finansministern lycka till inte bara inför julen utan framför allt till våren. På våren måste det nämligen bli besvärligt. Då kommer till behandling i denna kammare förslag om innehållet i arbetslöshetsförsäkringen och vårdnadsbidraget. Det är frågor där jag inte kan förstå annat än att finansministern och hennes kolleger måste tala med Ny demokrati igen. Då gäller det att bestämma sig för om blir samtal, information eller överläggningar. Förhandlingar kan det ju ändå aldrig vara.
Herr talman! Jag förstår att det passar Ian Wachtmeister att höra dåligt. Han blev tydligen så glad för att jag sade handsken i stället för handduken, att han inte ''hörde'' min fråga om moms på portot. Ny demokrati vill ha lägre moms på portot eller helst ingen alls, om jag förstått motionen rätt. Detta får den rakt motsatta effekten till det man säger sig vilja uppnå genom en annan motion, nämligen ett mindre statligt stöd till organisationer och partier. Jag undrar om skillnaden mellan dessa båda motioner har slagit någon inom Ny demokrati. Herr talman! Låt mig avslutningsvis säga att Sveriges ekonomi har ett så hyfsat utgångsläge att vi skall kunna nå viktiga sysselsättningspolitiska och välfärdspolitiska framgångar under de år som kommer. Men vi skall inte tro att detta kommer av sig självt, utan för att vi skall kunna ta vara på denna chans och inte minst se till att skapas växande företag som erbjuder människor jobb, så krävs det att vi fortsätter både med strukturåtgärder och naturligtvis med budgetsaneringen. Göran Persson kanske ändå i någon mening kunde intressera sig för de arbetslösa och inte medvetet från denna kammare medverka till att öka osäkerheten hos de företag som skall investera och därmed ge möjligheter till nya jobb. Jag tycker att det är allas vår skyldighet att vara så ärliga att vi talar om vad det är vi vill göra. Ibland kan negativa besked vara bättre än inga besked alls. Politiskt skapad osäkerhet är en av de saker som de företag som skall bli arbetsgivare åt arbetslösa människor ogillar mest. De politiska poängen är faktiskt inte särskilt tilltalande när de vinns på arbetslösa människors bekostnad.

Herr talman! Först noterar jag att talarordningen nu -- efter ingripande från herr Tobisson, har jag förstått -- har ändrats. Eftersom jag har en stor respekt för talmansämbetet -- för talmannen och vice talmännen -- har jag inga synpunkter på det. Därefter vill jag instämma i Göran Perssons yrkande om bifall till de socialdemokratiska reservationerna. Herr talman! Ibland sägs det att de s.k. välståndsbildande krafterna måste beredas bättre möjligheter, tjäna mer pengar, få lägre skatter och ha särskilda favörer för att samhället skall gå framåt, för att vi skall få tillväxt och för att -- som man säger -- den gemensamma kakan skall bli större. I praktiken visar det alltid när man börja borra i detta att de s.k. välståndsbildande krafterna är de människor som har det relativt bra, är verbalt skickliga och oftast högljudda. De som talar sig varma för dessa krafter anser att dessa -- och bara de -- skall få det bättre och att, i bästa fall, förhållandena för de övriga inte skall försämras. Nästan till leda har vi hört borgerliga företrädare, SAF-representanter och andra företrädare för det jag kallar överklassen, föra fram sådana här tankar mer eller mindre -- på senare tid mindre -- inlindade och ofta under förment vetenskaplig täckmantel. Dessutom anklagas vi socialdemokrater stup i ett för att bara tänka på fördelning och inte på att bidra till det som skall fördelas skall bli större och mer. Med förlov sagt, herr talman, är jag en smula trött på sådana här slappa påståenden. Däremot påstår jag helt frankt att resultatet av en samhällsorganisation byggd på dessa teser blir orättvist -- djupt orättvist! De lösningar på för vårt land svåra problem som finansutskottet nu förelägger kammaren, och en mängd andra förslag som riksdagen har att behandla denna vecka, är en clou på ett sådant resonemang som jag nyss redovisat. Man kan se samhällsbyggandet ur olika infallsvinklar. Det finns de som anser att det ekonomiskt rationella inte går att förena med rättvisa. Jag är övertygad om att det är fel. Jag tror nämligen att för att en åtgärd skall vara ekonomiskt rationell i ett modernt samhälle, måste åtgärderna också upplevas som rättvisa av folkflertalet. Men ändå, låt oss för resonemangets skull dela upp det hela. Jag tar det rationellt ekonomiska först. Jag hörde ett statsråd som ansåg att regeringens politik har lett till att ytterligare 100 000 människor har blivit arbetslösa. Det finns ekonomiska bedömare som anser att det snarare är 200 000 eller t.o.m. 300 000. Det är två tre gånger så många som bor i min hemstad Borås. Ni i den borgerliga majoriteten berömmer er av att ni sparar och sparar. Det är ju naturligtvis fel ord. Vad ni sysslar med är nedskärningar. Men för att använda era ord: Ju mer ni ''sparar'', dvs. skär ned, ju större blir underskotten. Det enda ni har att erbjuda är mer av samma medicin. Då skall ni ''spara'' ännu mer. Ni har fördjupat lågkonjunkturen i vårt land genom att strama åt på två tredjedelar av ekonomin. Det verkar som om ni helt bortser från den enkla marknadsekonomiska tesen, nämligen att för att en vara skall kunna tillverkas i fabriken måste någon vara beredd att köpa varan eller tjänsten i affären e.d. Det är inte krångligare än så. När människor då är oroliga för att ni skall höja skatterna ännu mer för dem nästa år eller sänka a-kasseersättningen ännu mer, handlar de inte i affärer eller köper inte tjänster. Då kan inte tjänsten utföras eller varan tillverkas. Då blir ännu fler människor arbetslösa. Det är faktiskt inte krångligare än så. Rättvisan, eller orättvisan. Ni har under era drygt två år i regeringsställning, med en borgerlig majoritet inklusive Ny demokrati i denna kammare, sänkt och snart slopat skatter på kapital med mellan 24 och 28 miljarder kronor. Samtidigt som ni gjort detta har ni höjt skatten på arbete med 29--30 miljarder kronor. Inser ni inte, förstår ni inte, att detta leder till större klyftor i vårt land? Det kanske ni gör, men då är frågan: Förstår ni inte att större klyftor i sig kan vara farliga för samhällsutvecklingen? Vad tror ni att sömmerskan hemma i Borås -- hon som tjänar 10 000--11 000 kr i månaden och som ni nu höjer skatten för -- tänker när hon märker att ni ger ytterligare gåvor till dem som har det relativt bra? Förstår ni inte att hon blir förbittrad? Eller tror ni, eller hoppas, att hon resignerat? Byggnadsarbetaren, muraren som jag flera gånger tidigare talat om här i kammaren, kan inte förstå varför han inte kan få arbeta när det finns viktiga saker att utföra. I stället får han, efter det att ersättningstaket har sänkts, 548 kr om dagen i a-kassa med ett krav: Du får inte arbeta. Vad tror ni byggnadsarbetaren tänker när han ser hur ni drar in ersättningar för honom och hans kamrater och samtidigt genomför det som Dagens Industri kallar ''guldregn'' över aktieägarna? Ja, det där guldregnet. Förra gången jag räknade upp alla lättnader ni givit kapitalägare och annat förmöget folk, tackade herr Tobisson för att jag gjorde det så att han slapp. Eftersom jag är en vänlig själ skall jag glädja herr Tobisson också i dag.

Att ni bara orkar! Samtidigt som ni har gjort detta har ni höjt skatten på arbete, höjt egenavgiften i a-kassan och sänkt ersättningar i olika trygghetssystem. Dessutom har ni minskat och aviserat att ni kommer att fortsätta att minska bostadssubventionerna. Vad ni begär är kort sammanfattat att de stora breda löntagargrupperna ensidigt skall bära bördorna. Detta är djupt orättvist och t.o.m. orättfärdigt. Jag är säker på att medborgarna i vårt land inser att vi står inför en lång rad svåra problem. Jag är övertygad om att medborgarna är beredda att ta sin del av ansvaret för att vi skall reda upp detta. Men -- och det är ett viktigt men -- de kräver att det vi gör skall vara rättvist. Är ni aldrig rädda för vad systemskiftet kommer att innebära för den långsiktiga utvecklingen i vårt land? När människorna i vårt land märker att i ert Sverige är det skillnad på folk och folk, då är det fara å färde. Förstår ni inte, märker ni inte, den oro som finns ute i samhället? Om ni inser att denna oro finns, vågar ni verkligen bortse från den? Att moderater och folkpartister för denna politik är inte mycket att säga om. De bestämde sig ju för systemskifte i sitt program Ny start för Sverige. Men ärade företrädare för Centern och kds, det var väl inte detta ni gick till val på? Fick ni verkligen i uppdrag av era väljare att medverka till ''guldregn'' över aktieägarna och ökade bördor, höjda skatter, kortare ersättningstider och lägre ersättningar i arbetslöshetsförsäkringen? Är det verkligen det som ni i Centern och kds upplever att ni har som uppdrag att genomföra här i Sveriges riksdag? Är det er stora politiska insats att göra Sverige orättvisare?

Herr talman! En sammanfattande dagsbild av Sverige skulle kunna beskrivas ungefär så här: Var sjunde svensk som normalt skulle ha ett jobb har det inte. Var sjätte krona som omsätts i landet är en lånad krona. Politikens uppgift är att hantera detta, dvs. antingen godta detta som en företeelse som sådan eller sätta in åtgärder mot tingen. För någon stund sedan sade Stefan Attefall i debatten att vi socialdemokrater inte ser sambandet. Hur är sambandet? Enligt min mening är det enligt följande. Utan efterfrågan blir det inte mycket till produktion. Blir det inte produktion finns det inga jobb. Finns inga jobb finns det inga skatter att betala. Finns det inte skatter att betala finns det inte statsinkomster. Utan statsinkomster havererar välfärdssamhället. Så ser sambandet ut. Ingen efterfrågan -- ingen produktion. Utan produktion -- inga jobb. Utan jobb -- inga skatter att betala. Inga skatter att betala -- inga statsinkomster. Då havererar välfärdssamhället. Hur försöker då regeringen lösa det problem som ligger i att var sjunde svensk saknar jobb och var sjätte krona är en lånad krona? Ja, regeringens politik dämpar efterfrågan. Regeringens politik håller tillbaka investeringarna. Göran Persson och Arne Kjörnsberg har gått igenom det här. Får jag bara upprepa att det som är svårast att förstå är att man drar in 3,4 miljarder genom en omläggning på F-skattesidan. Det tar man i huvudsak från småföretagsamheten, som så många har betecknat som en viktig motor i den svenska ekonomin just nu. Investeringskvoten ligger så lågt som på 16 %. I en internationell jämförelse är det en mycket låg nivå. Investeringskvoten borde rimligen komma upp till 25 % för att vi skulle tycka att det var bra. Detta är regeringens politik. Vad säger då vi socialdemokrater om det här? För den som vill studera siffrorna finns det i reservation 1 en tabell på sidan 45 i betänkandet.

Är den låga inhemska efterfrågeutvecklingen ett problem eller inte för borgerligheten? Är de låga investeringarna ett problem eller inte för borgerligheten? Jag tycker att det är problem. Hur kommer då samhället att utvecklas med den politik som regeringen tillhandahåller som förslag till lösningar på problemen? Eller hur kommer det att förändras om den socialdemokratiska politiken skulle bli den gällande? Ja, det är vår uppgift som politiker att beskriva det. Visst finns det vinnare i alla sammanhang, men det finns också förlorare. Jag vill i dag fråga borgerligheten: Hur många fler människor skall fara illa innan ni är nöjda med samhällsförändringen? Hur stora skall klyftorna bli innan ni känner er nöjda? Jag tror att det är frågor som väldigt många i dag ställer sig, när var sjunde svensk som skulle ha ett jobb saknar jobb och när var sjätte krona som omsätts i landet är en lånad krona.

Herr talman! Jag vill bara kommentera Per Olof Håkanssons försök till resonemang om sambanden i ekonomin, bl.a. utifrån vad jag sade i mitt anförande. Det är intressant. Jag ifrågasätter om Socialdemokraterna har sett sambanden, när de säger att de vill stimulera efterfrågan genom att sänka momsen. De menar att människors köpkraft därmed skulle öka. Vi vet ju, genom Konjunkturinstitutets siffror, att den disponibla inkomsten ökade under 1992 men att den privata konsumtionen ändå sjönk. Det tyder på att det inte bara var hushållens brist på pengar som gjorde att konsumtionen sjönk så brant. Förklaringen var troligen att man sanerade sina skulder och var osäker om framtiden. Därmed vill jag hävda att en sänkning av momsen -- förutom att det innebär en risk för ökad import och olika typer av läckage -- inte skulle leda till att människor i första hand använde pengarna till att konsumera mera. Det skulle bara leda till högre budgetunderskott, högre räntor, högre inflation och en åstramning av ekonomin den vägen. Socialdemokraterna har inte rett ut de sambanden, vare sig i den allmänpolitiska debatten i höstas eller i debatten här i dag. Per-Olof Håkansson har inte heller gjort det. Det som är intressant att diskutera är ju om Socialdemokraternas sätt att stimulera ekonomin verkligen är en framkomlig väg. Vi vet att den inhemska efterfrågan är för låg, men hur skall vi stimulera den? Jo, det skall vi göra via lägre räntor och genom att få i gång investeringar och exportindustri. Det är den realistiska vägen. Vi skall inte öka budgetunderskottet, som stramar åt ekonomin via räntorna.
Herr talman! Man behöver inte ha studerat sociologi för att inse att den oro människor känner inför morgondagen leder till att de i dag inte vill öka sin konsumtion och att de inte vill expandera sin ekonomi. Det måste vara uppenbart för Stefan Attefall. Det viktigaste som skulle kunna ske är att man på olika sätt gav klara besked, så att den oro som människor känner för morgondagen försvann. När var sjunde är arbetslös och det kan befaras att många därtill blir arbetslösa är det uppenbart att det finns en oro i samhället. Den oron måste bort. Sedan kan vi säkert föra en diskussion om hur efterfrågan skall stimuleras. Nu säger Attefall att den metod som Socialdemokraterna har valt är felaktig. Men det är ju ett genombrott i den meningen att Attefall inte har velat vara med och diskutera alternativ till det förslag som vi har lagt fram. Huvudfrågan för mig står i någon mening kvar: Anser Stefan Attefall att den inhemska efterfrågeutvecklingen, som den nu ser ut, är ett problem?
Herr talman! Jag tror att det finns två viktiga förklaringar till att konsumtionen har sjunkit så brant. Den ena är saneringen av de skulder man drog på sig under det glada 80-talet. Den andra är, som Per Olof Håkansson säger, oron inför framtiden. Nu ser vi att det finns stigande optimism hos hushållen. Vi ser allt fler tecken på att ekonomin börjar vända uppåt. Denna stigande optimism skulle brytas av ökat budgetunderskott och stigande räntor, vilket skulle bli följden av Socialdemokraternas politik. I den meningen skulle socialdemokratisk politik förstärka osäkerheten inför framtiden. Låt oss inte medverka till detta. Låt oss i stället fortsätta att försöka få ner räntorna. Per Olof Håkansson kan ju prata med sin partikollega Allan Larsson, så att han är ännu mer aktiv i Riksbanken och försöker skapa utrymme för sänkta räntor och ta de tillfällen som kommer. Riksbanken har kanske varit litet senfärdig ibland, men nu går trenden åt rätt håll. Vi skall gå vidare på den vägen och inte börja spela hasard med svensk ekonomi.
Herr talman! Stefan Attefall får gärna tycka att vi spelar hasard med svensk ekonomi, men det gör vi i själva verket inte. Det handlar om att få människors förtroende för den politik man för. Visst kan man försvinna in i ett resonemang, som i vissa lägen är befogat, om makt och ekonomiska förhållanden och ting som hör hemma där. Men det människor funderar på är detta: Hur kommer barnomsorgen att se ut i morgon? Hur kommer skolan att se ut? Hur kommer vården att se ut? Hur kommer våra föräldrar, och vi själva när vi blir gamla, att ha det? Jag tror att detta har större betydelse för människors vardag och för hur de tänker och tycker. Jag kan bara konstatera att kds medverkar till en politik som inte stillar människors oro, utan snarare ökar den.
Herr talman! Det har talats om F-skatten. Man har sett hurusom Socialdemokraterna verkar värna om egenföretagarna, medan regeringspartierna och Ny demokrati intar en iskall hållning. Då frågar man sig: Vad är det här egentligen? Det talades förut om tricksande, och det är egentligen vad det är. Man gör en tillfällig förstärkning av budgeten -- som man kan skryta med -- med 3,4 miljarder. Men det är en likviditetsförstärkning, ingenting annat. Det man långsiktigt gör är att plocka in ungefär 200 miljoner kronor från egenföretagarna. Det är småpengar i sammanhanget -- det är räntan på likviditeten. Jag vill bara säga detta för protokollets skull. Jag tror att det är viktigt att få fram vad det är fråga om. Anledningen till att jag begärde ordet, herr talman, var att jag faktiskt inte hörde vad fru finansministern sade. Det var inte heller någon annan som hörde det. Jag gick runt och frågade vad hon sade. Så småningom fick jag klart för mig att det hon sade var, att om man lade moms på portot så blev det dyrare för organisationerna, och genom de fantastiska momspåslagen skulle organisationerna komma att gå under. Då kan jag säga att Posten har lovat att inte höja några porton på grund av den bolagisering och det momsinförande som vi nu skall rösta om. Posten tjänar på det som vi har plockat fram. Fru finansministern har tänkt ta de pengarna från Posten, berättade hon för mig; hon kan ju alltså inte vara ledsen. Om nu organisationsbidragen skall vara något vägande skäl vill jag säga att de organisationer som dör av en portohöjning är ungefär lika livskraftiga som de organisationer som bara kan leva om de får statsbidrag i någon form -- de är dödssjuka bägge två. Det skulle i så fall vara en väldigt bra rensning bland organisationerna. Har vi bidragit till en sådan är vi mycket nöjda.

Herr talman! Eftersom finansutskottets ordförande nu hedrar kammaren med sin närvaro vill jag upprepa ett antal frågor som jag ställde för den stund sedan till Centerpartiets och kds företrädare. Jag sade: Den politik som nu förs är en blåkopia av Ny start för Sverige. Det är inte konstigt att moderater och folkpartister står bakom den. Men var det detta som ni centerpartister och kds:are fick i uppdrag av era väljare att genomföra? Var det att sänka arvsskatter, gåvoskatter, förmögenhetsskatter, aktievinstskatter, aktieutdelningsskatter och alla de andra skatter som jag snart till leda -- förstår jag av en del av kammarens ledamöter -- har upprepat? Samtidigt har ni medverkat till att sänka ersättningen i akassan, införa karensdagar och höja skatterna på arbete. Ni har under era två år sänkt skatter på kapital med mellan 24 och 28 miljarder. Under samma två år har ni höjt skatterna på arbete med mellan 29 och 30 miljarder. Min fråga är då -- det skulle glädja mig mycket om någon företrädare för Centerpartiet eller kds ville svara på den: Är det detta som ni ser som er stora uppgift -- att bidra till att vidga klyftorna i vårt samhälle i stället för att försöka överbrygga dem? Kan inte ni också se en risk för att det då blir mycket svårt att hålla ihop ett samhälle av vår modell -- ett modernt industrisamhälle? Det blir mycket svårt att få människorna att bära de nödvändiga bördorna när de ser att det är skillnad på folk och folk, att det bara är en del som bär bördorna och att andra får gåvor nästan slängda efter sig. Det måste väl vara besvärande att medverka till att utvecklingen i vårt land går åt det hållet? Borde ni inte fundera en gång till på om detta är er stora uppgift här i Sveriges riksdag under denna mandatperiod?

Herr talman! Intetsägande, sade Hugo Hegeland! Avslöjande, skulle jag vilja kalla den. Och, herr Hegeland, mitt mandat är precis lika mycket värt som herr Hegelands. När vi har från vårt partis utgångspunkter viktiga frågor att diskutera här i kammaren kommer jag, herr Hegeland, att begära all den tid som riksdagsordningen och talmannen ger mig rätt till.
Herr talman! Kan Arne Kjörnsberg förklara varför han håller på och pratar och pratar och pratar utan att säga någonting nytt?

Herr talman! Jag utnyttjar mina rättigheter som ledamot av denna kammare att försöka tala om för herr Hegeland vad det är ni håller på med. Men jag har insett att det är att kasta pärlor för svin. Jag försöker därför i stället ställa frågor till centerpartister och kds:are och hoppas att jag skall få svar från dem.

Herr talman! För en stund sedan redde jag ut med Stefan Attefall, möjligen som företrädare för förnuftet -- det får Hugo Hegeland avgöra -- att den inhemska efterfrågan sådan den nu utvecklar sig är problematisk. En annan sak som jag tog upp i mitt anförande var investeringsnivåerna. Eftersom Hugo Hegeland anser sig företräda förnuftet skall jag vända mig till honom och ställa frågan till honom: Är vi överens om att investeringar är betydelsefulla? Är vi överens om att investeringsnivån i Sverige i dag är för låg? I så fall måste vi resonera om vad vi skall göra för att få upp investeringarna. Det skulle vara intressant att få höra Hugo Hegelands bedömningar av vad det blir för effekter av den förändring av F-skatteuppbörden som nu sker. Om förslaget bifalls drar man in 3,4 miljarder. Vad har Hugo Hegeland för uppfattning om vårt förslag -- låt vara att beslutet om det skall fattas i annat sammanhang -- om möjligheter till avdrag vid olika typer av investeringar? Om nu investeringsnivån är ett problem måste vi, tycker jag, få i gång en diskussion om vad vi skall göra för att få upp den. Jag vänder mig då till den självutnämnde företrädaren för förnuftet, Hugo Hegeland. Jag avvaktar med spänning hans svar.

Herr talman! Efter dessa frågor från den högt ärade ledamoten Håkansson om mina uppfattningar i olika frågor vill jag bara framföra en uppfattning, nämligen min övertygelse att det bästa med riksdagen är att även obegåvade kan göra karriär här.
Herr talman! Det är möjligt att Hugo Hegeland fortsätter att framföra omdömen om sig själv. Jag har ingen uppfattning i den frågan. Mina frågor var ett försök att få i gång en seriös diskussion kring investeringsnivån. Vad tycker ledamoten Hugo Hegeland om den? Och, om han nu instämmer i att den är för låg: Vilka metoder skall vi tillgripa för att få upp investeringsnivån? Det är ju trots allt genom diskussion och samtal som vi så småningom kan komma fram till en gemensam uppfattning. Det vore oerhört intressant och kanske framför allt nyttigt för det svenska samhället om vi kunde hitta lösningar på det problem som jag anser finns i svensk ekonomi just nu, nämligen att investeringsnivåerna är för låga. Jag väntar fortfarande med spänning på att få höra Hugo Hegelands uppfattning i just den frågan.

Herr talman! När vi om några timmar fattar beslut om förändringar i arbetslöshetsförsäkringen fullföljer regeringen med hjälp av Ny demokrati sin strategi mot de arbetslösa. I denna strategi har arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund medverkat som en lydig marionett för att verkställa regeringen Bildts systemskifte. Börje Hörnlund kommer utan tvivel att bli ihågkommen som den minister vars främsta mål var att genomföra en klappjakt på de arbetslösa! Att ge fler människor arbete genom en aktiv arbetsmarknadspolitik har varit av underordnad betydelse för Börje Hörnlund. Återigen ligger på riksdagens bord ett förslag om förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Olika beslut och förslag om arbetslöshetsförsäkringen har droppat in i en ständig ström under 1993. Den 5 juli Detta innebär en tuff och hård ekonomisk verklighet för ca 670 000 människor som står utan vanliga jobb. Socialbidraget blir den enda lösningen för allt fler familjeförsörjare, men det räcker inte. Jakten på de arbetslösa fortsätter, nu i skepnad av en obligatorisk allmän arbetslöshetsförsäkring, som fullt genomförd kommer att innebära att Sverige hamnar långt ner på skalan i Europa. Känns det inte besvärande, Börje Hörnlund, att vara drevkarl i denna klappjakt på de arbetslösa? Av alla de förslag som Börje Hörnlund lagt på riksdagens bord tar detta verkligen priset. Förslaget utmärks rakt igenom av att vara ett ''hafsverk''. Analyser över vad det innebär saknas helt. I detta instämmer t.o.m. den borgerliga majoriteten i utskottet, och detta vill inte säga litet. Men ändå är man beredd från majoriteten att driva igenom det, för förslaget ligger kvar, bordlagt i väntan på att antas av riksdagen till våren. Regeringens förslag läggs fram under täckmanteln av att vara ett förslag till en allmän och obligatorisk försäkring. Men det är bara en lek med ord och inte sanningen. Den bistra sanningen är i stället att färre kommer att få ersättning än i dag och att ersättningarna kommer att sänkas. Avsikten är inte på något vis att ge någon ersättning till de 1,2 miljoner människor som inte hör till arbetskraften. Regeringen vill inte heller att alla, bland de 4,3 miljoner människor som finns i arbetskraften, skall ha rätt till en ersättning. Den som i dag inte får KAS får det inte heller om regeringens förslag skulle gå igenom. Den som i dag är med i en a-kassa utan att vara berättigad till någon ersättning får inte heller någon ersättning med regeringens förslag. Tvärtom föreslår regeringen att nya inskränkningar skall göras i försäkringen. Arbetsvillkoret skärps, reglerna för deltidsarbetslösa försämras dramatiskt. Antalet ersättningsdagar för äldre minskas från 450 till 300 dagar. S.k. jämställd tid, exempelvis arbetsmarknadsutbildning och ALU, berättigar bara till en halv ersättningsperiod om 150 dagar och endast en gång. Förslaget kommer, om det genomförs, att leda till orimligheter. Skärpningen av arbetsvillkoret betyder att färre kommer att kunna kvalificera sig för ersättning. Det berör inte så mycket dem som har haft ett fast arbete, utan mer dem som försöker få fotfäste på arbetsmarknaden och dem som behöver kvalificera sig för en ny period i samband med arbetslöshet. Det är helt klart att detta kommer att innebära att alla nytillkommande på arbetsmarknaden, ofta ungdomar, kommer att få mycket svårare att få ersättning. arbetslöshetsförsäkring är ett av de hårdaste angreppen i modern tid på kvinnors rätt till ett eget arbete och en egen lön att leva på. Förändringen av arbetsvillkoret kommer också att leda till att kvinnornas ställning på arbetsmarknaden dramatiskt kommer att försämras. Det skärpta arbetsvillkoret slår hårdast mot dem som har en svagare förankring på arbetsmarknaden och arbetar inom sektorer där tillfälliga arbeten är vanliga. Här är kvinnorna i en klar majoritet. Reglerna för hur normalarbetstid skall beräknas drabbar fämst dem som arbetar deltid. De är till 90 % kvinnor. Likaså kommer de att få sin ersättning minskad. För 85 000 personer, nästan alla kvinnor, är det bara en tidsfråga innan man förlorar rätten till ersättning. Reglerna om jämställd tid berättigar bara till en halv period och kommer att främst drabba dem som är i aktiva åtgärder. Kvinnorna är överrepresenterade i aktiva åtgärder i förhållande till andelen arbetslösa. 150 nya dagar kommer att innebära att antalet personer som utförsäkras ur systemet kommer att drastiskt öka. Under de senaste 12 månaderna har ca 190 000 personer blivit arbetslösa efter att ha deltagit i en aktiv åtgärd. Antalet personer som går från åtgärd till arbetslöshet är ungefär detsamma oavsett mätperiod. Med dagens nivåer på arbetslösheten kommer alltså ca 190 000 personer, som efter åtgärder blir arbetslösa, att drabbas av regeringens förslag till nya begränsningsregler. Många av dessa kommer snabbt att utförsäkras. Mindre antal ersättningsdagar kommer utan tvekan att innebära att antalet personer som helt utförsäkras kommer att öka. Det kommer att slå hårdast mot orter med få industrier, få jobb och många långtidsarbetslösa. Hur skall de som i framtiden inte får sin ersättning från försäkringen kunna försörja sig? Hur kommer detta, Börje Hörnlund, att påverka kommunernas ekonomi? Varför redovisar ni inte detta i propositionen? Vågar ni inte tala om sanningen? Är det inte så, Börje Hörnlund, att det i ert förslag ligger en socialbidragsbomb som tickar? Jag tycker faktiskt, Börje Hörnlund, att det är dags att lägga korten på bordet! Allt ert tal om att alla skall omfattas av försäkringen är inte överenstämmande med verkligheten. Är det inte så, Börje Hörnlund, att det är ideologiska skäl som ligger bakom förslaget? Frågan om en obligatorisk arbetslöshetförsäkring har drivits hårt av SAF och de borgerliga partierna. I debatten har en obligatorisk försäkring framställts som en rättvisefråga: alla skall ha rätt till ersättning. Tyvärr är det inte så. Allt detta har bara varit vackra ord, för att komma åt något som alltid varit en nagel i ögat på SAF och Moderaterna, nämligen det historiska sambandet mellan a-kassorna och löntagarnas fackliga organisationer. Detta samband anser ni ju alltid har bidragit till att fackföreningarna haft en hög organisationsgrad och därigenom bättre kunnat hävda sina medlemmars intresse. Är det inte så, Börje Hörnlund, att strategin är att färre skall vara medlemmar i löntagarnas organisationer, som på så sätt blir svagare? För att stimulera denna utveckling föreslår ni ju till och med att den statliga a-kassan ekonomiskt skall favoriseras. Regeringen säger alltid att man inte vill lägga sig i lönebildningen, att detta är arbetsmarknadsparternas ansvar. Men samtidigt är det just detta ni gör! Talet om ungdomslöner och införande av ungdomspraktikplatser var ett första viktigt steg. Ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen har sänkts. Enligt det aktuella förslaget till ändringar i arbetslöshetsförsäkringen skall ersättningen i akassan sänkas i takt med att den arbetslöse får sämre betalda arbeten eller kortare arbetstid. Dessa regler innebär att de arbetslösa får kraftigt sänkta ersättningar. Strategin är att det då skall bli ''billigare'' för arbetsgivarna att anställa dem. Detta kommer i sin tur att sätta en nedåtgående press på lönerna. Är det inte dags, Börje Hörnlund, att erkänna att detta är regeringens målsättning? Vi socialdemokrater är positiva till att fler skall kunna få en inkomstrelaterad ersättning, men vi säger nej till att tvinga in alla i en statlig a-kassa. Varför skall staten driva något som redan i dag sköts bättre privat? Det finns redan i dag en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, KAS. Den är tänkt för ungdomar utan förankring på arbetsmarknaden. Alla som arbetar har rätt att ansluta sig till en akassa. Ca 120 000 gör det inte och chansar på att inte bli arbetslösa. Några tusen av dem chansar fel. Regeringen vill att de ändå skall få akasseersättning. Priset för att några tusen ''chansare'' skall få rätt till ersättning är högt för många andra och framför allt för samhällsekonomin. Till detta skall läggas att hela administrationen skall läggas om, att arbetslinjen med visshet kommer att försvagas och att staten tar på sig ett ansvar för administrationen av den nya försäkringen, utan att någon som helst analys skett av vilka ekonomiska och andra konsekvenser detta kan få. Vår uppfattning är att en parlamentarisk utredning bör få i uppdrag att utreda frågan. Inriktningen bör vara att alla förvärvsarbetande skall ha möjlighet att omfattas av en inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring. När det gäller underskottet i Arbetsmarknadsfonden har vi tidigare och även nu lagt fram förslag om hur detta skall lösas. Den socialdemokratiska finansieringsmodellen är klart överlägsen det förslag som regeringen lagt fram och som utskottsmajoriteten nu ställer sig bakom. Skillnaden är främst att vårt förslag innebär en direkt förstärkning av Arbetsmarknadsfonden, vilket inte regeringens förslag gör. Finansieringen är också en fråga om rättvisa. Därför föreslår vi en tillfällig skattehöjning för höginkomsttagarna som skall hjälpa till vid saneringen av Arbetsmarknadsfonden. Herr talman! Det här förslaget, som de borgerliga partierna med hjälp av Ny demokrati nu är beredda att driva igenom, är i högsta grad ogenomtänkt. Jag hoppas att den kritik som framförts från många olika håll i samhället innebär att regeringen drar tillbaka sitt förslag. Här utanför Riksdagshuset har mellan 40 000 och 50 000 människor samlats för att visa sin avsky för det förslag som ni är beredda att driva igenom genom ett klubbslag om några timmar. Jag tycker att det är märkligt att man från de borgerliga partierna inte lyssnar på de människor som i dag är fyllda av oro och ångest och som demonstrerar mot att ni genomför detta förslag. Nej, herr talman, låt oss se förslaget om en ny arbetslöshetsförsäkring från samma utgångspunkt som vi ser Börje Hörnlund som arbetsmarknadsminister: en parentes i svensk arbetsmarknadshistoria. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer.

Herr talman! Först skall jag berätta om den kollektiva lögnen och visa upp ett flygblad som i lördags delades ut i Hudiksvall av LO-distriktet. På flygbladet står det: ''God Jul alla löntagare!'' Sedan är det en bild på mig med namn och telefonnummer. ''Lailas julklapp till löntagarna kommer i mitten av december: 1. Anställningstrygghet -- enbart om arbetsgivaren vill. 2. A-kassan -- snabb och effektiv utförsäkring. 3. Sen får du gå till socialen. Ring och tacka för julklappen! LO-distriktet i Gävle-Dala.'' Det är skrämmande att notera att LO tydligen inte har den ringaste aning om fakta i detta ärende. Utförsäkringsbomben är stoppad av Ny demokrati. Det blir ingen utförsäkringsbomb den 1 januari Ersättningen från a-kassorna sjunker inte. Det blir ingen snabb utförsäkring från a-kassan. De deltidsarbetande stängs inte ute från a-kassan. Ingen behöver gå till socialen på grund av ändrade regler. Det blir inga förändringar beträffande arbetsvillkoret. Det blir inte heller någon förändring beträffande avgångsvederlag. Allting beräffande dessa regler fortsätter precis som i dag. Det kommer inte att ske några som helst förändringar vid årsskiftet, vare sig vad gäller arbetsvillkoret -- dvs. hur länge man skall jobba för att få a-kassa -- eller ersättningen till de deltidsarbetslösa eller om avgångsvederlaget skall påverka a-kasseersättningen. Vidare ville regeringen dessutom flytta över arbetslöshetsförsäkringslagens villkor till KAS lagen. Det skulle innebära att allting blir sämre för de arbetslösa. Vi vill i stället göra tvärtom. Vi vill flytta över KAS-lagen till arbetslöshetsförsäkringslagen. Det skulle gynna dem som redan har det sämst ställt. Vidare hade man ett verklighetsfrämmande förslag om nya regler för avgångsvederlag. Dessa verklighetsfrämmande regeringsförslag kan vi inte biträda. Regeringen måste återkomma med ett nytt förslag i mars. Om det är lika dåligt, kastas även detta i papperskorgen. Vår ledstjärna är att man på intet sätt kan försämra förutsättningarna för dem som redan har det svårt. Deras situation måste i stället förbättras. Regeringen fick i detta första skede alltså gå med på vårt krav på att man inte skall sparka på dem som redan ligger. Efter många turer och hårda förhandlingar fick vi igenom följande: kr/dag. Automatiskt följer då även den lägsta utbetalningen i a-kassan med till samma belopp. grova beräkningar kostar detta totalt ca 350--400 miljoner, alltså inga miljardbelopp som illasinnade tungor vill göra gällande. Vi tycker att detta är jättebra för den nya akassereformen. Det blir cirka en tusenlapp mer i månaden för dem som har det sämst ställt. Därtill gynnar detta även ungdomar och småföretagare. Det klagas nu på finansieringen. Det blir dyrt för de anställda, sägs det. Detta framförs givetvis av oppositionen. Skall man på ett ärligt sätt jämföra propositionens förslag med socialdemokraternas förslag och Ny demokratis förslag, visar det sig -- hör och häpna -- att dessa tre förslag endast skiljer sig marginellt. Inget av förslagen slår mer eller mindre hårt mot löntagaren. Med mycket stor förvåning kan vi i detta sammanhang konstatera att socialdemokraterna inte gick med på att höja beloppet i KAS och därmed lägsta beloppet i a-kassan. Herr talman! Egentligen hade jag planerat ett helt annat tal här i dag. Jag hade tänkt kritisera regeringens synnerligen urdåliga förslag om alla försämringar som den 1 januari 1994 skulle drabba de arbetslösa och hur man på ett mycket dramatiskt sätt skulle försämra bl.a. arbetsvillkoret och ersättningsnivåerna, vilket omedelbart skulle leda till att tiotusentals människor skulle bli beroende av socialbidrag från kommunerna. Det är för mig en gåta att man över huvud taget kan tänka sig att lägga fram så ogenomtänkta och ogenomarbetade förslag som så negativt skulle påverka fel grupp av människor. Till skillnad från Johnny Ahlqvist behöver jag nu inte närmare gå in på dessa förslag, eftersom de inte behandlas i dag. De kommer även att underkännas i mars, såvida förslaget inte radikalt ändras. På grund av teknikaliteter bordlades hela denna fråga, vilket ingen i utskottet hade någon erinran emot. Ingen reserverade sig eller framförde någon annan mening. Trots att vi använde en finmaskig sil när vi analyserade propositionen blev det alltså synnerligen litet som stannade kvar i maskorna och blev behandlingsbart. Det behandlingsbara resulterade i att principerna för en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring antogs. Inriktningen bör vara att skapa en arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla med stark anknytning till arbetsmarknaden och som ger inkomstrelaterade förmåner upp till en viss nivå. Principen skall också vara att alla med förvärvsinkomster -- åtminstone över en viss nivå -- är med och bidrar till finansieringen. Avgiften skall vara avdragsgill i deklarationen. Förslaget är avsett som en övergångslösning, och regeringen måste återkomma med ett utarbetat förslag. Att propositionen är ett ogenomtänkt och ofullständigt hastverk framgår när man studerar finansieringen. Det står inget i vare sig propositionen eller betänkandet om var den 1 procentiga respektive 2-procentiga skatt som nu skall tas ut skall hamna, om den skall hamna i statskassan eller i Arbetsmarknadsfonden. Vårt ställningstagande har -- som tidigare framförts -- baserats på att denna skatt skall tillföras Arbetsmarknadsfonden för att täcka underskottet. Den skall alltså inte gå till statskassan. Det är en rättighet för alla att få ett obligatoriskt skydd vid arbetslöshet. Det tycker vi är lika självklart som att man har en sjukförsäkring. Man skall inte behöva ansöka om detta skydd, utan det skall man ha automatiskt. Herr talman! Det skulle förvåna mig storligen om inte vårt förslag till utformningen av en ny arbetslöshetsförsäkring -- vår motion A32 -- kommer att beaktas på ett seriöst sätt i det kommande beredningsarbetet inom regeringskansliet. Förslaget är nämligen verklighetsförankrat. Förslaget innebär att det skall finnas ett grundskydd som svarar mot 60 % av lönen. Grundskyddet finansieras av arbetsgivarna, arbetstagarna och staten med en tredjedel vardera. Finansieringsmodellen medför ett ansvar för de parter som kan påverka arbetsmarknaden. Avgifterna fastställs en gång om året och baseras på försäkringens kostnader föregående år. På det sättet blir finansieringen stabil över tiden. För skydd upp till 80 % av lönen eller högst vad som motsvarar en årslön på 7,5 basbelopp tecknar arbetsgivaren en obligatorisk sparförsäkring. Arbetsgivaren betalar sin del av premien, vilket beräknas ta 5--7 år. För arbetstagaren gäller betalningsansvaret till pensioneringen. Vid pensioneringen omvandlas sparförsäkringen till en pension. Försäkringen får därigenom också formen av ett pensionssparande. Det är alltså fråga om en försäkring där inbetalda avgifter knyts till och följer individen. Även vid sjukdom under arbetslösheten bör ersättning kunna utbetalas. Den som vill försäkra sig mot inkomstbortfall som överstiger 80 % skall kunna teckna en frivillig privat försäkring. Försäkringen bör enligt min mening helt administreras av försäkringskassan. Strävan skall vara att ersättningsnivån skall vara densamma i försäkringen och i den statliga lönegarantin. Herr talman! I detta sammanhang har jag med stor förvåning noterat bristen på intresse i utskottet för att medverka till att stävja a-kassefusket. Ny demokrati verkar för att verkligheten skall tränga in i regering och riksdag. Verkligheten påvisar nästan dagligen ett stort fusk med a-kassemedel. De som verkligen behöver hjälp drabbas av detta. Är det rätt? Vi försökte i arbetsmarknadsutskottet den 11 november i år, dvs. för mer än en månad sedan, att verka för att utskottet skulle ta initiativ till att utreda a-kassefusk och hänga på socialförsäkringsutskottets och riksdagens beslut om att undersöka fusk av social karaktär samt föreslå åtgärder. Inget parti i utskottet är berett att ställa upp i kampen att motverka a-kassefusk. Man hänvisar i stället till pågående åtgärder som AMS vidtagit. Jag anser att ett utskottsinitiativ skulle ha betydligt större tyngd och verkan innebärande att man påtalar den underlåtenhet som AMS som tillsynsmyndighet gjort sig skyldig till under en längre tid. För att dock fortfarande behålla initiativet och ärendet vid liv tvingas jag hela tiden att begära bordläggning. Är inte politiken märklig? Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i AU6.

Herr talman! Jag skall börja med påståendet att det inte fanns några partier som ställde upp på skrivelsen om a-kassefusket. Jag kan upplysa Laila Strid-Jansson om att hela utskottet var överens om att den frågan skulle behandlas i samband med den utredning som arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund har aviserat skall komma under våren. Detta var vi alla, inklusive Ny demokrati, totalt överens om. Jag går över till Ny demokratis påstående att det inte fanns några skillnader mellan förslagen när det gäller finansieringen. Det var en stor skillnad mellan de förslagen, Laila Strid-Jansson. Om Laila Strid-Jansson orkar läsa betänkandet finner hon att vi faktiskt har yrkat avslag på hela propositionen. När det gäller bordläggningsyrkandet är frågan faktiskt inte formellt sett bordlagd i utskottet, eftersom majoriteten har förvägrat oss socialdemokrater att få frågan behandlad. Men Laila Strid-Jansson har ju ställt upp på den behandling som har skett i utskottet, så det är sig själv hon i så fall skall lasta. Det förvånar mig inte att få höra Laila Strid Jansson säga att vi hindrade höjningen av KAS och att Ny demokrati de arbetslösas stora vän. För inte länge sedan, den 7 juni, medverkade Ny demokrati till att sänka ersättningen till de arbetslösa i det här landet. Var någonstans stod då Laila Strid-Jansson? Ja, inte på barrikaderna för ett ändrat förslag, eftersom Ny demokrati då kröp vackert upp i knäet på Börje Hörnlund och finansministern och sade: Det här skall vi sänka. Nu kan man komma tillbaka. Men vad står det i er motion? Jo, att man bara skall ha 60 % ersättningsnivå om man blir arbetslös. Ni vill göra försämringen ytterligare värre än vad Börje Hörnlund har föreslagit i sin proposition. Detta säger jag inte av omtanke om Börje Hörnlund, eftersom han nog själv kan försvara detta. Men det är ju verkligheten som ändå skall speglas här i vår diskussion. När det sedan gäller de olika delförslagen säger Laila Strid-Jansson att de inte kommer att behandlas och att Ny demokrati inte kommer att ställa upp på detta. Men frågan skall ju tas upp under våren, och ni har ställt upp på principerna. I Finansdepartementet har det sagts att man skall spara 6 miljarder kronor på arbetslöshetsförsäkringen. Med det initiativ som ni nu tog till att höja KAS är det i verkligheten 7 miljarder kronor som skall sparas på Arbetsmarknadsfonden. Laila Strid Jansson och Ny demokrati har sagt ja till dessa principer. Alltså måste man genomföra det regelsystem som Börje Hörnlund föreslog från början, om den besparing som man har aviserat skall komma till stånd. Det är faktiskt att sticka huvudet i sanden och bete sig som en struts att säga på detta vis, Laila Strid-Jansson.

Herr talman! Det var intressant att höra Laila Strid Jansson säga att man inte skall slå på dem som redan ligger -- de arbetslösa. Samtidigt säger Laila Strid-Jansson att nydemokraternas förslag om en ny arbetslöshetsförsäkring innebär att man skall kunna spara pengar på banken och därigenom få en trygg arbetslöshetsförsäkring. Hur naiv är Laila Strid-Jansson? Ny demokrati tillsammans med borgerligheten drev igenom en sänkning av a-kassan med 10 %. Tror Laila Strid Jansson att de människor som drabbades har några pengar över att spara när månaden är slut? Helt plötsligt fick vissa grupper av normalinkomsttagare en sänkning på 1 500 kr per månad. Samtidigt röstade ni med borgerlighetens förslag om höjning av skatten för dessa människor. Det är den verklighet vi lever i i dag, Laila Strid-Jansson. På det här viset finns det inga pengar över att spara för dessa människor. Än en gång återkommer Laila Strid-Jansson till att vi allihop skall bli eniga. Men om ni inte accepterar det förslag till regelverk som arbetsmarknadsministern har lagt fram, varför röstar ni då inte på vårt förslag? Vårt förstahandsyrkande innebär avslag på hela propositionen och att en parlamentarisk utredning skall tillsättas. Då måste rimligtvis alla de synpunkter som ni i Ny demokrati har kunna läggas in. Men det har ni inte gjort. Ni valde att bilda majoritet i utskottet och stöttade i stället det borgerliga förslaget. Det verkar som om Laila Strid-Jansson inte vet vad den här uppgörelsen egentligen innebär. Ert agerande i utskottet innebar bl.a. att ni var med om att rösta ner vårt förslag om ytterligare 3 miljarder kronor i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, åtgärder som hade inneburit att de människor som i dag går på KAS kanske inte hade behövt gå på KAS, utan de hade kunnat få ett arbete i stället. Men Ny demokrati valde linje. I de här lyckliga förhandlingarna gick ni över på borgerlighetens sida. Det är beklämmande, herr talman, att höra att man från Ny demokratis sida inte ens vet vad man har fått med sig från förhandlingarna.
Herr talman! I vår modell till ny arbetslöshetsförsäkring har vi gjort ett principförslag, som vi tycker är så bra att det är värt att tas upp till diskussion. Vi tycker att det är bra att det kommer den enskilde till del genom att man kan få en sparförsäkring som är av samma typ som ett pensionssparande, vilket är individuellt. Detta är något som skall framföras. Men nu ankommer det på regeringen att återkomma med ett förslag, som har substans och som vi sedan kan tas upp till diskussion. Regeringen har ännu inte kommit med ett sådant förslag. Vad vi har sagt nej till är allt det som handlar om arbetsvillkor och regelverk m.m. Vi har lagt det åt sidan och gett regeringen underkänt. Regeringen måste komma tillbaka med ett förslag som har substans och som det finns möjlighet att acceptera. Vad vi har sagt ja till i utskottet är enbart principerna om att alla människor skall ha rätt till en automatisk arbetslöshetsförsäkring. Utformningen ankommer på regeringen; den måste återkomma med ett förslag. I januari kommer vi tillbaka med förslag på hur vi skall göra förbättringar, dvs. skapa meningsfulla arbeten för alla arbetslösa. Det handlar inte bara om sysselsättning utan om att skaffa jobb och inte bara ytterligare öka arbetsmarknadsåtgärderna. De ger ingen effekt. Vi vill skapa jobb. Alla våra förslag går ut på att i stället försöka skapa riktiga arbeten, vilket vi på olika sätt gör.